Herr talman! Om Per Rosengren ursäktar, så hade jag tänkt tala lite om momsfrågor nu. Egentligen borde man diskutera mervärdesskatten ur ett mycket bredare perspektiv än vad man gör i betänkandet. Vad det handlar om är ju inte bara att Sverige har väldigt hög skatt på böcker, skomakararbete, körkortsutbildning och ett antal andra exempel som finns här. I själva verket är det så att Sverige har högst moms i Europa på allting. Därför får vi naturligtvis också högst skatt på varje enskild vara eller tjänst som man lyfter ut. Dessutom är det inte bara för företagen och företagarna som varor och tjänster numera i väldigt hög utsträckning är rörliga kors och tvärs över gränser, utan varor och tjänster är rörliga kors och tvärs över gränser också för oss enskilda individer. Det borde ju leda till att vi i Sverige tar en mycket bredare diskussion om hur beskattningen ska ordnas t.ex. när det gäller mervärdesbeskattningen och hur man ska organisera den gränsöverskridande handeln även för oss konsumenter. Om jag som vanlig svensk individ, oavsett om jag bor i Stockholm eller i någon glesbygd, kan postorderhandla från England eller Tyskland från Hennes & Mauritz eller köpa böcker likaväl som jag kan handla på postorder inom Sverige, så är det klart att jag i rätt hög utsträckning kommer att välja den inköpskanal som ger mig de bästa priserna. Då är ju skattesatsen i allra högsta grad internationellt konkurrensutsatt. Men någon sådan diskussion förekommer tyvärr inte i någon nämnvärd utsträckning här, och som vi alla vet kommer den heller inte att tas upp i några skattesamtal, utan vi får väl driva på i andra sammanhang. När det gäller tjänstebeskattningen har vi under flera år diskuterat frågan med den socialdemokratiska regeringen, som först har sagt att vi inte ska ha någon skattereduktion men att om man kunde sänka momsen så skulle man vara intresserad av det. Vi vet ju alla att vi har debatterat detta med Thomas Östros när han var skatteminister. Till slut kom möjligheten upp inom EU att sänka momsen, inte generellt men på vissa bestämda varor och tjänster, men då sade regeringen nej och ville inte vara med och pröva det. Vi har ju i tidigare frågor här fört fram förslag och yrkanden från Folkpartiet om att gå vidare med en annan metod för en reell skattereduktion för hushållstjänster. Vi har avstått från att i efterhand avge en reservation om att man ändå borde ha ansökt om en sådan speciell möjlighet, för det är ju efteråt med det, som lilla Ida sade. Jag tänkte endast uppehålla mig i sak vid frågan om böcker. Det är självklart att man egentligen borde anse att man ska ha lägre moms och likvärdiga momssatser på allting, men vi har ju kommit väldigt långt ifrån detta i Sverige i dag. När det gäller böcker är man mer än på många andra områden utsatt för en internationell konkurrens. Det ena är att det är otroligt enkelt att handla böcker från andra länder, jämfört med många andra produkter. Det gör att det är extra angeläget att ta med bokinköpen i en diskussion om internationaliseringen. Det andra är att ett antal andra kulturfenomen redan har en väsentligt lägre momssats och i vissa sammanhang även andra skattelättnader. Därför har vi i Folkpartiet tyckt att det kan vara rimligt att försöka ha en någorlunda generell momssats inom kulturområdet. Vi har föreslagit att man från regeringens sida ska utreda vad det skulle få för effekter och hur utformningen skulle kunna ske på ett vettigt sätt. Vad jag förstår har kulturministern sagt att om hon bara visste att det verkligen blev bra, skulle hon inte alls vara så negativ. De utredningar som finns är ju inte gjorda av mer oberoende inrättningar utan enbart från branschens sida. Jag kan förstå att kulturministern och många andra kan tycka att branschen kan ha något eget litet intresse i frågan. Därför tycker jag att det är mycket tråkigt att majoriteten inte har velat gå med på att ge regeringen uppdraget att se över frågan hur man åtminstone inom kulturområdet kan hitta en mer enhetlig momssats. Vi har därför i reservation 3 reserverat oss tillsammans med ett antal andra partier till förmån för en översyn av mervärdesskatten på böcker, så att den hamnar på samma nivå som för andra kulturarrangemang, och hur en momssänkning praktiskt kan genomföras så att den verkligen kommer bokköparna till godo. Det skulle kunna finnas otroligt många andra frågor som man borde ta upp här, t.ex. om man kan väga av beskattningen av konsumtion i förhållande till beskattningen på arbete. Men som diskussionen inte bara vid alla tidigare tillfällen, varav Per Rosengren har refererat till en del, utan även just denna visar, finns det tyvärr inte något direkt intresse för att över huvud taget ta tag i frågan om ett både internationellt och för tillväxten konkurrenskraftigt skattesystem. Den något mindre frågan om beskattningen av böcker får väl ändå anses vara relevant. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I detta betänkande behandlar skatteutskottet ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Motionerna handlar om mervärdesskatt. Till betänkandet är det fogat fem reservationer. År 1994 anpassade Sverige sina mervärdesskatteregler till EG:s mervärdesskatteregler. Enligt direktivet tillåts två skattesatser utöver normalskattesatsen. Den lägsta tillåtna nivån är 5 %. Vilka varor och tjänster som får beskattas på en lägre nivå än den normala är också reglerat enligt EU-direktivet. I Sverige är normalskattesatsen 25 %. 12 % moms tillämpas bl.a. på hotellrums och campingplatsuthyrning, personbefordran, transporter, skidliftar och livsmedel. Den lägsta nivån, 6 %, tillämpas på dagstidningar, entréer till konserter samt biograf-, teater-, opera och balettföreställningar. Dessutom gäller den lägsta momssatsen viss museiverksamhet och inom idrottsområdet m.m. Mervärdesskatten på serveringstjänster uppgår numera till normalnivån 25 %. Skälet till detta är att För närvarande pågår en översyn av reglerna för skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen, direktiv 1999. I uppdraget ingår att redovisa hur mervärdesskattelagens olika regler beträffande skattskyldighet och yrkesmässig verksamhet överensstämmer med motsvarande EG-regler och vilka effekter skillnaderna i regelsystemen har. Utredaren ska särskilt analysera hur mervärdesskattelagens bestämmelser om undantag för skattskyldighet för ideella föreningars verksamhet överensstämmer med direktivets verksamhetsinriktade undantag från skatteplikt för organisationer utan vinstintresse samt hur nuvarande svenska regler påverkar konkurrensneutraliteten. Resultatet av utredningen ska redovisas senast den 1 juni 2001. Herr talman! De två första reservationerna handlar om turistnäringen och serveringstjänster. Enligt tidigare nämnda EG-direktiv har Sverige möjligheter att ta ut lägre skatt på vissa områden där det anses befogat. Denna möjlighet har Sverige utnyttjat när det gäller resor, uthyrning av hotellrum och campingplatser samt transporter och skidliftar. Detta är verksamheter som har en tydlig anknytning till just turistnäringen. När det gäller serveringstjänster är vi bundna av EU-direktiv som inte medger någon lägre skattesats än den normala på matservering. Den tredje reservationen gäller sänkt moms på böcker. EG-direktivet tillåter reducerad skattesats på böcker och tidskrifter, men Sverige har valt att avstå från den möjligheten. I ett kulturpolitiskt perspektiv skulle en momssänkning på böcker givetvis vara en jätteinsats. En sänkning av det som vi kallar för kulturmomsen till 6 % skulle innebära ett skattebortfall på minst 700 miljoner. Med tanke på att kulturbudgeten, borträknat anslagen till folkbildningen, omsluter ca 5 miljarder handlar det i sammanhanget om mycket stora summor. En sådan minskning av skatteinkomsterna som detta förslag innebär måste självklart finansieras. Jag har inte i motionerna hittat något förslag till finansiering, men vad jag har förstått av Kristdemokraternas representant i den här debatten finns det förslag på finansiering i deras budgetförslag. Om nu dessa 700 miljoner fanns att disponera för kulturbudgeten måste man naturligtvis också ställa sig frågan om det här vore den allra viktigaste kulturpolitiska insats som kan göras. Det kanske finns andra lässtimulerande åtgärder som skulle vara ännu effektivare och träffsäkrare, eller andra satsningar inom kulturområdet som skulle vara nog så värdefulla. Det är i så fall en debatt som borde föras utifrån kulturpolitiska utgångspunkter och kanske inte skattepolitiska. Den fjärde reservationen handlar om krav på en sänkning eller ett slopande av momsen på körkortsutbildning. Även i det fallet anser utskottet att Sverige är bundet av EG-rätten. Enligt denna kan endast viss utbildning undantas från skatt. Då gäller det i första hand grundskola, gymnasieskola samt utbildning vid universitet och högskolor. Körkortsutbildning förekommer inte heller bland de varor och tjänster som får lågbeskattas enligt bilagan till sjätte mervärdesskattedirektivet. Den femte reservationen berör ingående mervärdesskatt i vissa skattefria verksamheter. Utskottet vill här påpeka att mervärdesskattesystemet innebär att bara den som har mervärdesskattepliktig omsättning får dra av mervärdesskatt på inköp av varor och tjänster. Detta är en naturlig följd av själva mervärdesskattesystemet, som innebär att skatten ska betalas av slutkonsumenten. Frågan om ideella organisationer som bedriver verksamhet i konkurrens med privat driven verksamhet berörs i det tidigare nämnda utredningsdirektivet om översyn av regler av skattskyldighet i mervärdesskattelagen. När det gäller tandvården och de problem med konkurrensneutralitet mellan privat och offentlig tandvård som reservanterna anför pågår för närvarande beredning i Regeringskansliet. Denna beredning sker på grundval av utredningsbetänkandet Kommunkontosystemet och rättvisan. Utskottet bör således avvakta regeringens ställningstagande innan eventuella åtgärder vidtas. Problemet när det gäller de privata skolorna med bidrag bör vara löst genom den bestämmelse som finns om storleken på bidragen. Den bestämmelsen tar hänsyn till att skolan saknar avdragsrätt för moms. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Jag vill dock avsluta med några andra reflexioner. Det finns knappast någon brist på förslag om att sänka skatter, och i vissa fall helt ta bort dem. Att komma med förslag på skattesänkningar är inte särskilt svårt. Visst låter det bra med lägre skatt. Det som dock nästan alltid glöms bort i den här debatten är att skatterna faktiskt används till något. Skatterna betala vården när vi blir sjuka, våra barns skolgång och hemtjänsten när vi blir gamla. Skatterna betalar polisen, försvaret, vägar, järnvägar, operan, biblioteken och Dramaten. Det är saker som vi inte skulle vilja vara utan. Skatterna betalar också räntan på statsskulden - 81 miljarder kronor i år. Den skulle vi däremot kunna vara utan. Varje minskning av skatteintäkterna innebär att någonting måste väljas bort. Vi kanske skulle få andra infallsvinklar på den här skattedebatten om vi började i andra ändan, alltså om alla som ivrar för stora skattesänkningar började med att tala om vad det kostar och vilka utgifter de vill ta bort - dvs. tydligt sade vilka nedskärningar de vill göra - och först sedan talade om vilka skatter de vill sänka. Då kanske vi skulle få en något mer nyanserad debatt. Det skulle gå att väga skattesänkningar mot nedskärningar. Som debatten förs nu tycks det som om skatterna var en utgift och inget annat. Från dem som pläderar för stora skattesänkningar förs ingen diskussion om konsekvenserna av minskade skatteintäkter eller om vad vi faktiskt får för våra skatter. Här skulle en ökad tydlighet vara önskvärd. När det gäller momsen beräknas intäkterna, som sagts tidigare här i dag, uppgå till ca 175 miljarder kronor i år. Då statens utgifter uppgår till ca 700 miljarder för år 2000 är det lätt att inse att momsen är mycket viktig för att finansiera våra gemensamma utgifter.

Herr talman! Lars Lilja beskriver här bl.a. hur EU lägger vissa begränsningar på hur man kan ta ut moms inom olika branscher och på hur hög och hur låg momsen får vara. Det är riktigt att EU har en hel del begränsningar av vår frihet att ta ut moms. Men vad EU inte lägger begränsningar på är vår höga moms. EU säger helt klart att man kan ha mycket lägre generell momsskattesats än vad Sverige har. Vi kan alltså gå ned på 15 % och ändå rymmas inom Jag vill också fråga Lars Lilja om han är medveten om en sak. Utskottets majoritet har ju skrivit i betänkandet att man är medveten om att momssatsen i Sverige fortfarande är mycket hög i ett internationellt perspektiv. Mot den bakgrunden vill jag fråga Lars Lilja: Finns det över huvud taget någon långsiktig planering för att få ned den generella momssatsen i Sverige? Det måste väl ändå vara bakgrunden till den skrivning ni gör i betänkandet där ni säger att momssatsen är hög i ett internationellt perspektiv. Min fråga är alltså: Vilken typ av planering har ni för att långsiktigt sänka momsen? Ni behöver ju inte sänka den i dag, men finns det över huvud taget någon planering när det gäller momsen i skattesamtalen och i era planer för skattetrycket?
Herr talman! För det första har jag inte förmånen att sitta i några skattesamtal, men personligen tycker jag att momsen är en viktig skattesats. Det är kanske en av de viktigaste skattesatserna, för den har en bred skattebas. Här skiljer vi socialdemokrater oss ganska mycket från moderaterna, alltså när det gäller inställningen till och tankarna kring hur vi ska finansiera vår gemensamma välfärd. Man kan väl lugnt säga att de förslag till skattesänkningar som vi har hört tidigare under dagens debatt på något sätt tydliggör att det är viktigt att behålla de skattebaser vi har för att kunna finansiera välfärden. Därför vill jag påstå att jag tycker att momsen är en mycket viktig inkomstkälla för att vi ska klara av välfärden. Sedan finns idéer om att, som Catharina Hagen också säger, försöka sänka ytterligare skatter. Det har varit krav på slopad skatt på aktieutdelning och slopad förmögenhetsskatt. Det finns ett stort krav på skattesänkningar. Min bestämda uppfattning är att jag inte tror att det är aktuellt med några stora momssänkningar, eller några momssänkningar över huvud taget, den närmaste tiden om vi ska kunna behålla den generella välfärden på det sätt som vi socialdemokrater vill ha den.
Herr talman! Lars Lilja nämner att det är viktigt att vi kan behålla skattebaserna i Sverige för att kunna behålla en hyfsad välfärd. Det instämmer jag i. Då är det väldigt viktigt att vi sänker skatten på de mest rörliga skattebaserna. Lars Lilja tog här upp en del andra skatter som inte hör till just det som jag diskuterar just nu. Jag diskuterar bara momsen, inte de kapitalskatter som finns på skattebaser som är extremt rörliga. Men även momsen kommer, skulle jag vilja säga, att känna av ett tryck nedåt på grund av att också skattebaserna när det gäller momsen i flera fall är rörliga. Jag tog upp det här med e-handel och hur EU t.ex. beskattar digitala tjänster. De företag som vill etablera sig inom EU för att sälja digitala tjänster kommer ju inte att välja Sverige. Man ska ju beskattas med ursprungsmomsen, och Sverige har EU:s högsta moms. Det kan alltså mycket väl vara så att momsen också påverkar skattebasen företag. Jag instämmer på så sätt med Långtidsutredningen, som skriver att det inte är orimligt att vi kommer att behöva sänka skattesatsen till en nivå som ligger mittemellan Sveriges och Luxemburgs, alltså mellan 25 % och 15 %. Långtidsutredningen är ju skriven av opolitiska tjänstemän på Finansdepartementet. Det är inget moderat påhitt. Därför är min fråga återigen till Lars Lilja: Hur kan det komma sig att ni socialdemokrater har så diametralt olika uppfattning när det gäller momsens långsiktiga nivå jämfört med Finansdepartementets tjänstemän?
Herr talman! Att vi socialdemokrater kanske inte alltid har varit överens med Finansdepartementets tjänstemän kan mycket väl vara sant. Jag vill återknyta till det som jag sade i slutet av mitt anförande. Jag delar Catharina Hagens uppfattning på det sättet att vi lever i en internationell värld på ett annat sätt än vad vi gjorde för tio-tolv år sedan och att det finns ett visst tryck på skatterna. Det ska vi inte heller neka till. Men problemet är naturligtvis att vi vill försvara den gemensamma sektorn. Vi vill försvara välfärden. Och vår uppfattning är att den betalas bäst och rättvisast skattevägen. Och det är där som jag tror att våra åsikter går isär. Jag skulle också vilja göra en återknytning i denna diskussion. Anta att vi måste sänka momsen. Då måste vi också tala om vilket pris det har. Det är den diskussionen som jag tyvärr så ofta saknar. Momsen är ju en del av hela skattesystemet. Och det var därför som jag tog in de andra skatterna också. Om vi nu ska sänka skatter på alla områden som har räknats upp i dag, då vet jag inte hur mycket av statens skatteintäkter som kommer att vara kvar till slut. Och då vet jag inte heller hur vi ska finansiera välfärden och den gemensamma sektorn. Jag vill alltså se skattepolitiken i en helhet.
Herr talman! Skatten är ju viktig för välfärden. Men den kan ju också ha hämmande effekter på olika sätt, och det är väl det som vi från oppositionen försöker lyfta fram i dag. Vi har finansierat alla förslag som vi lägger fram. Och när det gäller barnböcker handlar det redan från i år om 60 miljoner. Från år 2002 vill vi ha 6 % moms på alla böcker, och det kostar 735 miljoner kronor. Det är vi medvetna om, men vi tycker att böcker och kunskap är ett viktigt område. Vi talar i alla sammanhang om kunskapssamhället, och i det ingår böcker som ett kunskapsbyggande. Beträffande körkortsutbildningen säger Lars Lilja att detta med momssatserna inte är möjligt. Men i vår reservation står det att redan när utbildningsmomsen infördes framhöll vi att tillämpningen av EG-rätten i t.ex. Belgien tydde på att det skulle finnas utrymme för att medge skattefrihet för körkortsutbildning i vart fall då utbildningen kunde klassas som yrkesutbildning. Det finns kanske öppningar om ni socialdemokrater är intresserade av att titta på detta. Jag tror nämligen att det är viktigt. Vi säger att vi ska utreda detta. Vi har inget färdigt förslag. Men jag tror att det är viktigt för ungdomar i dag. Först kostar det oerhört mycket att utbilda sig. Ska de sedan skaffa bil, ja då får de betala den högsta försäkringspremien, vilket gör att det är nästan omöjligt att skaffa bil, eftersom det är en mycket dyr premie. Så på något sätt är det nästan omöjligt för ungdomar att i dag skaffa sig körkort och bil. Det är klart att vi inte vill gynna bilåkandet i första hand. Men för de ungdomar som faktiskt behöver en bil är det väl bra att vi satsar på en trygg och säker utbildning också?
Herr talman! När det gäller körkortsutbildning kan jag kanske rekommendera ungdomar att söka till Liljaskolan, den gymnasieskola där jag snart ska börja arbeta. Där kan man nämligen få körkortsutbildningen till ett mycket lågt pris. Frågan är kanske var och på vilket sätt som körkortsutbildningen ska drivas. Den drivs av ett stort antal gymnasieskolor runt om i Sverige. Där får man en mycket bra utbildning. Men då hamnar vi naturligtvis i den andra problematiken, nämligen att vi då naturligtvis får höra att den offentliga sektorn, dvs. skolan, konkurrerar med den privata, dvs. bilskolorna. Då tycker jag att vi någon gång måste bestämma vilket intresse det är som vi ska försvara i detta fall. Är det skolan och elevernas möjlighet att få en god körkortsutbildning till ett lågt pris och ge dem den reella möjligheten, eller är det företagarna, dvs. bilskolorna, och deras möjlighet att utbilda eleverna? Det finns lösningar på detta problem. Men jag skulle faktiskt förorda att man i så fall satsade mer på att lägga in mer trafikundervisning i gymnasieskolan och lösa problemet den vägen om målet är att fler ska ta körkort och att vi ska få bättre trafikanter.
Herr talman! Menar Lars Lilja att vi ska lägga in det i gymnasieskolan? Det är kanske bra för ungdomarna. Men det innebär alltså att han inte är beredd att göra någonting för de företagare som bedriver körkortsutbildning.
Herr talman! Det handlar ju inte om att inte göra något för företagarna. Det handlar ju om på vilket sätt vi ska bedriva utbildningen. Jag tror för min del att om vi ska komma åt det problem som Desirée Pethrus Engström nämnde tidigare, nämligen att vi ska få duktiga trafikanter och att fler ska ha möjlighet att ta sitt körkort, då tror jag att det bästa sättet är att gå via gymnasieskolan. Sedan finns det förmodligen andra saker än just momsen som gör att det har blivit dyrt att ta körkort. Faktum är ju att i samband med att man införde moms på körkortsutbildning så införde man också skatteavdrag för körskolorna när det gällde inköp av fordon för att kompensera införandet av momsen.

Herr talman! Karin Pilsäter, jag ska också tala om moms. Jag ska göra mer än så. Jag ska t.o.m. instämma i delar av det som Karin Pilsäter sade. Jag tycker också att det är lite synd att vi inte före den 1 november kunde ansöka om att få sänka momsen på dessa enklare typer av tjänster. Jag tycker faktiskt att det är lite beklagligt. Framför allt under den lågkonjunktur som vi hade och under den uppgång som då var så var det viktigt. Det kanske är mindre viktigt just nu i de överhettade områdena på tjänstesidan. Men i delar av Sverige skulle det säkert behövas nu. Jag beklagar att vi inte tog den möjligheten, så att detta hade kunnat ske när det gäller flera av dessa enklare tjänster inom tjänstesektorn. Principiellt tycker jag också att böcker är kultur och ska beskattas på det sättet, dvs. med en lägre moms. Det är en fråga som vi lyfter fram i de budgetsamtal som vi har med regeringspartiet. Och det är en del i vårt förhandlingsunderlag. Som sagt, det är viktigt, och vi har motionerat om det förut. Och vår principiella inställning när det gäller denna fråga är fortfarande densamma, och vi arbetar med den frågan. Diskussioner förs. Jag är också medveten om att e-handeln skapar vissa problem på skatteområdet, inte bara när det gäller mervärdesskatten utan rent generellt. Däremot delar jag kanske inte Catharina Hagens uppfattning att momsen skulle vara en särskilt rörlig skattebas - inte ännu, möjligen på lite längre sikt. Jag tror inte heller att vi behöver sänka momsen ned till 15 %. Jag är t.o.m. tveksam till om vi på grund av konkurrenssituationen över huvud taget behöver sänka den. Jag ser inga sådana tecken just nu i alla fall. Danmark har ju som sagt samma momssats som Sverige, dvs. en normalsats på 25 %. Det finns andra skattebaser som är betydligt rörligare. Det finns andra skatter som är viktigare att anpassa ur konkurrenssynpunkt. Momsen är kanske inte den viktigaste i det sammanhanget. Sedan kommer vi till restaurangnäringen, och jag måste säga att moderaterna faktiskt går framåt när det gäller momsen på restaurangsidan. Senast som vi hade den här typen av debatt så krävde moderaterna att restaurangmomsen skulle sänkas. Nu kräver man en utredning. Men situationen har ju inte förändrats särskilt mycket. Nu säger man följande i reservationen: "Att sänka restaurangmomsen till samma nivå som gäller för mat har hittills inte ansetts möjligt på grund av EG-rätten men nu har tydligen Portugal fått medgivande att sänka mervärdesskatten för restaurangtjänster." Ja, det är riktigt men Portugal hade sänkt moms när man gick in i detta system och har därför nämnda rätt enligt vad som är skrivet. Sverige var inte medlem och hade vid det tillfället inte sänkt moms. Sverige har därför ingen möjlighet i sammanhanget. Att Portugal kunde gå tillbaka till en annan nivå beror alltså på den EG-rätt som finns. Det är också helt klart att Sverige inte skulle kunna få samma dispens, dvs. möjlighet att sänka momsen på serveringstjänster. Det här är väl bara ytterligare ett försök att fortsätta att slå blå dunster i de svenska väljarna. Likadant är det med kristdemokraterna. Egentligen borde man ha satt sig ned och läst EG-direktivet och tittat efter vad det beror på att Portugal faktiskt fick möjligheten i fråga. Det beror, som sagt, på att man vid den tidpunkten - jag tror att det var år 1991 - faktiskt hade sänkt moms i sammanhanget. Sverige - jag säger det återigen - förhandlade inte ens om detta vid inträdet. Sedan kommer vi till den verkliga populismen. Det gäller återigen kristdemokraterna. Nu handlar det om körkortsutbildningen. Den frågan har skatteutskottet gått till botten med. Jag vill erinra om att det fanns reservationsskrivningar förra gången. De partier som har förstått vad det hela handlar om har insett att det inte finns några möjligheter här. Folkpartiet och Moderaterna driver inte längre frågan. De inser hur EG-rätten i detta fall är. Länder som var medlemmar i EU år 1991 och som då hade nedsatt moms på körskoletjänster fick rätt att fortsätta med det. Kanske tror kristdemokraterna att Sverige var medlem i EU 1991. Jag vill upplysa kristdemokraterna om att vi inte var medlemmar 1991. Inte heller var det så att Sverige hade nedsatt moms på körkortstjänster. Sverige hade ingen moms alls! Det förelåg inte ens en teknisk skattskyldighet. Vi var alltså inte med i momssystemet och kan därför inte omfattas av de nedsättningsregler som gör detta möjligt för de länder som var medlemmar Det är alltså två fall som visar att det här inte är möjligt. På båda kriterierna faller Sverige i sammanhanget. Det framgår ganska tydligt av den debatt som vi hade här i kammaren när frågan debatterades. Indirekt framgår det faktiskt också av den kritik som riktades mot EG-professorn Ulf Bernitz som då hade gjort en utredning för körskolorna men som hade glömt att ta hänsyn till det faktum att Sverige faktiskt inte hade någon moms på körkortsutbildning. Han trodde att vi hade nedsatt moms. Det finns ju länder som har en moms som är nedsatt till noll men då är det just nedsatt moms. Det innebär för den skull inte att man inte har moms. Man har alltså moms men den är nedsatt till noll. Sverige hade över huvud taget inte med dessa tjänster i momssystemet. Om så hade varit fallet skulle det ha förelegat en s.k. teknisk skattskyldighet men en sådan fanns inte. Det fanns alltså ingen rätt för avdrag för ingående moms för körkortsutbildningsföretagen.

Bokmomsen är betydelsefull men det är också viktigt att barnen faktiskt lär sig att gå till biblioteket. Det är kanske minst lika viktigt. När det gäller detta med att sätta biblioteken och bokmomsen mot varandra vill jag bara säga att ett lite högre pris på böcker kan faktiskt föra det positiva med sig att biblioteken bevistas mer. Sedan finns det smällar som man får ta - det kan ju också bli en minskning. Det var väl det som Desirée Pethrus Engström försökte hävda. Biblioteksverksamheten är, som sagt, viktig i det här sammanhanget. Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i föreliggande betänkande.

Herr talman! Egentligen borde jag kanske inte begära replik. För en gångs skull tycks ju Per Rosengren och jag vara rätt så överens om några saker. Jag skulle ändå vilja passa på att säga några ord till Per Rosengren om tjänstesektorn. Det är ju en ganska utbredd åsikt att en skattereduktion eller, som i det här fallet, en minskad moms inom delar av tjänstesektorn skulle handla om s.k. enklare tjänster. Jag skulle vilja kalla det för en manschauvinistisk inställning. Någonstans är det så att män traditionellt har en vana att tycka att det som man själv kan är svårt, medan det som andra kan är lätt. Jag skulle vilja hävda att det ofta är precis tvärtom. I varje fall är det så att det som är lätt för den ene kan vara svårt för den andre. Både Per Rosengren och jag är t.ex. ganska bra på bokföring men det betyder inte att bokföring är att hänföra till enklare tjänster. Men jag tror inte att någon av oss båda kan laga ett par skor på samma sätt som en skomakare kan göra det. Ändå anförde Per Rosengren alldeles nyss här att skomakeri skulle handla om enklare tjänster. Varför tar jag över huvud taget upp detta? Jo, därför att det på något sätt alltid så att säga kokar ned till att de tjänster som framför allt kvinnor efterfrågar därför att de tar det största ansvaret för hem och hushåll kallas för enklare tjänster. De som utför sådant här skulle alltså utföra någon typ av skitjobb som man egentligen inte borde hålla på med. Men här handlar det om en professionell verksamhet och om ett professionellt kunnande. Det är bara det att den stora skattebelastningen och de stora skattekilarna gör att vanliga människor som mot betalning utför andra enkla tjänster inte har råd att utnyttja de här tjänsterna i den omfattning som de själva skulle önska. Därför skulle jag önska att Per Rosengren, när han nu propagerar för att i olika former finna möjligheter att minska skattekilarna vad gäller tjänster inte använder nämnda typ av uttryck, som jag tycker på ett sätt andas en viss nedvärdering av dem som har de här jobben och av deras yrkeskunnande.
Herr talman! Jag ser inte en cykelreparation som något som är särskilt enkelt när det gäller själva utförandet, med tanke på hur cyklar i dag ser ut osv. Jag kan väl erkänna att jag knappt klarar av en punktering. Däremot klarar jag, som sagt, att bokföra. Jag trodde att begreppet enklare tjänster var ett vedertaget begrepp. Det begreppet används t.o.m. i det som EU gått ut med. Det talas ju om typ av enklare tjänster. För mig betyder begreppet inte en nedvärdering av dem som sysslar med sådana här tjänster. Både när det gäller skomakare och cykelreparatörer och när det gäller andra inom reparationssektorn över huvud taget handlar det i väldigt stor utsträckning om oerhört skickliga yrkesmän och om yrken som jag aldrig skulle kunna lära mig. Det kan jag väl tillstå här. Det ligger inte alls för mig, så det ligger ingen som helst nedvärdering i detta från min sida. Kanske ska vi diskutera det här begreppet och ändra språkbruket, dvs. hitta ett annat uttryckssätt. Vad som menas är tjänster osv. där det inte behövs alltför mycket verktyg och där investeringarna inte är så stora. Det är oftast den typen av tjänster som det handlar om. Det är väl det som begreppet i fråga står för. Det handlar alltså inte om någon som helst nedvärdering av någon typ av yrkesskrån eller branschmänniskor.
Herr talman! Det var ett väldigt bra klargörande här. Per Rosengren har alltså stor respekt för de yrkesmän som utför den här typen av tjänster. Jag hoppas att samma respekt finns för de yrkeskvinnor som utför de tjänster som många andra företrädare för diverse politiska partier talar om - tjänster som är av den karaktären att alla kan utföra dem och det därför inte finns någon anledning att uppmuntra en professionalitet och att det hela flyttar in i en företagssektor med vita löner, försäkringar och ordnade arbetsförhållanden, just med motiveringen att städa kan vem som helst göra medan uppsättande av tapeter är svårt - sådant gör yrkesmän. Jag hoppas att den här lilla diskussionen kan leda fram till att Per Rosengren och jag kan enas i kampen mot det nedvärderande synsättet på de tjänster som både yrkeskvinnor och yrkesmän utför och som kanske t.o.m. i EU-papperen ibland omnämns som enklare tjänster.
Fru talman! Har jag problem med min cykel lämnar jag bort den. Är det så att mina skor behöver lagas lämnar jag bort dem. Oftast är det faktiskt män som innehar den här typen av företag, men det finns också kvinnor. Det är jag fullkomligt medveten om. Däremot lejer jag inte någon för att städa hemma. Det gör jag faktiskt inte. Jag städar kanske inte helt själv, men jag deltar även i städarbetet i ganska stor utsträckning. Jag har inte behovet att leja den typen av tjänst. Jag är däremot i oerhört stort behov av att få min cykel lagad av någon och i oerhört stort behov av att få mina skor reparerade av någon. Det kanske finns andra som på grund av tidsbrist osv. behöver leja folk för att ta hand om städning osv. Det har jag full respekt för. Om vi hade haft möjligheten skulle jag också kunna tänka mig att ha en sänkt moms för det företag som anlitas. Det har jag ingenting emot. Det är väl en momsdebatt vi har nu, antar jag. Den typen av tjänst skulle mycket väl kunnat omfattas av ett sådant system - det är min bestämda uppfattning - om vi nu hade varit med i försöket.
Fru talman! Jag vill beröra några saker som Per Rosengren tog upp. Jag börjar bakifrån med restaurangmomsen, som Per Rosengren berörde igen. Orsaken till att vi över huvud taget diskuterar restaurangmoms och moms inom livsmedelsbranschen är att momsnivån är så hög att skillnaderna blir så stora. Den allmänna momsnivån träffar restaurangbranschen specifikt. Det blir extra problematiskt i och med att momsnivån är så hög. Jag tycker faktiskt att vi skulle kunna försöka få samma undantag som Portugal har. Man behöver inte ge upp innan man har gått in i en förhandling. Vi behöver inte ge oss in på vems fel det var att det blev så när vi gick in i EU, Per Rosengren. Det är helt ointressant för medborgarna. Ska vi inte göra ett nytt försök och kanske eventuellt lyckas? Per Rosengren verkar vara en bra förhandlare ibland. Han kanske kunde bistå regeringen med detta. Det var den ena frågan. Den andra frågan gäller e-handeln. Per Rosengren tror inte att vi kommer att behöva sänka momsen på grund av e-handeln inom en snar framtid. Jag tror att den framtiden kan komma fortare än vad man tror. Det är väldigt svårt, Per Rosengren, att peka på när gränsen är nådd för uteblivna skatteintäkter. De är mycket svårt för regeringsunderlaget att upptäcka att vi har ett antal skattebaser som flyttar ut. Samma sak kommer att gälla momsen. Det kommer att bli svårt för oss att bevisa att gränsen nu är nådd och att regeringen måste göra någonting åt momsen på grund av e-handeln. Där tror jag att Per Rosengrens insikt om att vi nog kommer att behöva sänka momsen är bra att ha. Men den tiden kommer att komma fortare än vad Per Rosengren här anger. Jag har därför en fråga. Finns det över huvud taget en långsiktigt strategi hos Vänsterpartiet för hur man ska göra och hur man ska finansiera en långsiktig momssänkning?
Fru talman! Som jag sade alldeles nyss ser jag inte momsen som särskilt konkurrensutsatt. Okej, det är den när det gäller e-handeln. Men om man t.ex. lyckas sänka momsen på böcker till 6 % minskar man de incitament som finns. Sedan gällde det restaurang kontra mat. Vi försökte under lång tid att hävda att det gick att sänka momsen och att vi skulle kunna utmana EU på det. Men efter att ha trängt in i problematiken och lagstiftningen har vi insett att detta inte är möjligt. Jag ska inte upprepa den debatt vi hade förra gången. Det är klart att om vi hade förhandlat om detta i samband med att vi gick med i EU hade vi möjligen kunnat förhandla oss till någonting. Men med de regler som finns i dag om att ett land skulle ha varit medlem ett visst år och att det då skulle ha haft nedsatt moms är det faktiskt inte ens läge för förhandling. Det finns andra saker där vi kanske ska lägga ned vår förhandlingskraft i betydligt större utsträckning. Men inte ens där verkar det vara så lätt att förhandla med herr Bolkenstein och co. Det visar väl att vi inte alltid sitter med trumf på hand. Jag ser det som ganska utsiktslöst att vi skulle gå in i en sådan förhandling. Även frågan om moms på restaurangtjänster är mer eller mindre körd i botten.
Fru talman! Jag tycker inte att restaurangfrågan är körd i botten, Per Rosengren. Även om man inte har trumf på hand har man genom Portugals undantag fått ett argument till. De motargument som fanns för Sveriges del verkar inte finnas längre i och med att Portugal har fått undantaget. E-handeln gäller inte bara böcker och cd-skivor, Per Rosengren, som i dag uppenbart är det man mest handlar med på Internet. En sänkt bokmoms kommer inte att avhjälpa problemen med konkurrensen när det gäller momsen inom e-handeln. Det gäller tvärtom de digitala tjänsterna, som jag tog upp. Utbildningsprogram, dataprogram och konsultationer är det mest uppenbara just nu. Där har vi inte svensk moms, utan där är det ursprungslandets moms som gäller. Där har vi absolut en konkurrensnackdel. I framtiden kommer naturligtvis också e-handeln med fysiska varor att vara en påfrestning för skatteintäkterna i Sverige. Men det är helt klart att handeln med tjänster redan i dag är en stor påfrestning vad gäller skatteintäkterna från momsen.
Fru talman! På väldigt lång sikt finns det en viss risk. Det är vi fullkomligt medvetna om. De är också därför som skatteutskottet nu ska ha en öppen utfrågning om just e-handel och hur man kan bedöma det. Men jag ser inga omedelbara behov av att agera på momsområdet med anledning av detta, och framför allt inte genom sänka momssatsen generellt. Där det finns möjlighet att sänka momsen på speciella produkter, av typen böcker, kan det vara en framkomlig väg. Det är som Catharina Hagen säger. Det gäller framför cd-skivor, böcker och de övriga elektroniska, direkt överförbara, sakerna. Där finns ett beskattningsproblem över huvud taget. Det handlar inte bara om moms, utan det är ett problem rent generellt. Hur ska man internationellt reglera e-handeln? Det är ett stort problem. Jag hoppas att vi i skatteutskottet tillsammans ska lära oss en hel del om det när vi har utfrågningen. Sedan återigen till frågan om Portugal. Portugal hade vid den tidpunkten som gällde, år 1991, sänkt matmoms. Därför får man återgå till den sänkta matmoms som man tidigare hade. Det är alltså en väsentlig skillnad från hur läget var i Sverige. Sverige var inte ens medlem vid den tidpunkten som regleras. Sverige hade vid den tidpunkten dessutom inte sänkt moms. Det finns inga kriterier som gör att Sverige skulle kunna förhandla. Vi har ingenting att peka på i gällande lagstiftning. Någon gång måste man sluta att föra väljarna bakom ljuset och att tro att detta är möjligt, och det har vi gjort.
Fru talman! Per Rosengren är oerhört kunnig, men Per Rosengrens attityd är att han vet bäst. Han läxar gärna upp alla som inte tycker som han. Angrepp är bästa försvar, som det verkar. Per Rosengren har sagt att han tycker att det är synd att regeringen inte har ansökt om försöksperioden för tjänstesektorn. Då undrar jag: Är Vänsterpartiet för att sänka skatten inom tjänstesektorn? Per Rosengren sade att det var synd regeringen inte ansökte om försöksperioden. Då kanske man ändå kan göra en försöksperiod inom Sverige, satsa på det och kämpa för det. Böcker är kultur, sade Per Rosengren. Vi har sagt att vi vill ha sänkt moms på böcker. Men Per Rosengren tror att biblioteken kommer att hotas om man sänker bokmomsen. Bibliotek och böcker står inte mot varandra. Vi kristdemokrater tror att lånandet ökar om vi ökar bokläsandet. Vi får en tradition av att läsa mer. Det gynnar biblioteken. Per Rosengren talar om populism när det gäller körkortsutbildningen. Vi har sett att det finns ett problem här. Ungdomar har inte råd med detta, och det är inte bra att vi inte får en säker och trygg körkortsutbildning för ungdomar. Vi har alltså ett problem som vi måste hitta en lösning på. Jag undrar om Per Rosengren har något annat alternativ. Han talar om EU hela tiden. Det är ett ständigt tal om EU, som inte kan ändras på. Men han måste väl ändå tro att EU inte är något statiskt organ, även om han inte är för EU. Vi måste kunna förändra även där, precis som vi förändrar lagstiftningen i Sverige.
Fru talman! Det är inte lätt att hitta på en billigare körkortsutbildning. Men jag vägrar att slå blå dunster i ögonen på folk och inbilla dem att vi har en möjlighet att sänka momsen. Det finns inga som helst möjligheter att göra det! Det framgår med all önskvärd tydlighet. Det är bara att läsa direktivet - det går inte. Det är helt omöjligt! Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga detta. Visst kan vi försöka hitta andra sätt för att göra det billigare för ungdomar att ta körkort. Men kom inte körande med att man ska kunna sänka momsen, för det kan vi inte göra. Det är alldeles klart. Det sägs här något om "alla som inte tycker som han". Men när det gäller körkorten är det inte så att jag tycker. Det är inte fråga om tyckande, utan det är fråga om att läsa en lagstiftning och se vad som är möjligt och inte möjligt. Det står alldeles klart att de som var medlemmar 1991 och då hade en sänkt moms på körkortsutbildning fick fortsätta att ha det. Om kristdemokraterna inbillar sig att Sverige var medlem 1991 och att vi hade en sänkt moms vid det tillfället kan de ju hävda de kriterierna för kommissionen, och säga att Sverige ska omfattas av detta. Men enligt Vänsterpartiets uppfattning var inte Sverige medlem 1991, och hade ingen sänkt moms. Sverige hade nämligen en momsbefrielse, vilket lagtekniskt är en helt annan sak. När det gäller böckerna har vi samma uppfattning. Vänsterpartiet vill också ha en sänkt bokmoms. Vi tror också att läsandet som sådant främjas, vilket kanske på sikt också innebär att biblioteken får fler läsare - det är helt riktigt. Det är en fråga som vi jobbar med. Jag tror alltså att vi har samma uppfattning i principfrågan.
Fru talman! Jag tänker på försöksperioden för sänkt moms på tjänstesektorn. Skulle det inte kunna gå att göra något liknande för körkortsutbildningen? Kan inte EU ändra på sig? Kan vi inte förändra någonting i EU:s direktiv eller framtida arbete? Är det det som Per Rosengren menar?
Fru talman! Nej, nu blir det mer och mer pinsamt. Vi har en lagstiftning att följa. Körkortsutbildningen är ingen tjänst som finns i den uppräkning av tjänster som man har rätt att sänka momsen på. Desirée Pethrus Engström sade förut: Är ni med på att sänka skatten? Men det är ju ingen skattefråga vi håller på med - det är en momsfråga! Detta har ingenting med beskattningen av tjänstesektorn som sådan att göra. Här har vi att följa ett momsdirektiv som är helt klart och entydigt. Det finns ingen möjlighet att göra någonting åt detta just nu. Sverige försatte chansen när det gäller de tjänster som står uppräknade i den lista som EU har gett ut. Där hade vi en möjlighet fram till den 1 november, men Sverige utnyttjade inte den möjligheten. Alltså finns inte den. Sedan börjar Desirée Pethrus Engström att diskutera tjänstebeskattningen som sådan. Men det är ju inget ärende på dagordningen i dag! Det är moms som vi pratar om, och det är en väsentlig skillnad. Vi kan inte sänka momsen på den här typen av tjänster just nu. Det finns ingen möjlighet. Och vi kan inte göra det på körkortsutbildningen heller. Med hundraprocentig säkerhet står det helt klart att det inte finns någon möjlighet. Den frågan är diskuterad här i kammaren förut. De partier som faktiskt hävdade det förra gången har insett hur lagstiftningen ser ut. Det är bara kristdemokraterna som fortfarande behöver gå hem och läsa på för att lära sig vad som står om mervärdesskattelagstiftningen i det här sammanhanget. Eller så vet ni kanske hur det är, men försöker säga som Pethrus Engström: Vi kan väl förändra inom EU! Ja, men det lär nog ta tid. Sverige kan naturligtvis driva frågan om att förändringar ska ske när det gäller det sjätte mervärdesskattedirektivet. Men då räcker det inte med en utredning av möjligheten, för den finns inte i dag.

Fru talman! Det finns skatter, och så finns det skatter. Vad menar jag nu med det? Jo, det finns synliga skatter, som inkomstskatten, och osynliga, dolda skatter som moms och punktskatter. Nyss har en av de osynliga skatterna, momsen, debatterats, och nu är det dags för punktskatterna att debatteras. Detta sker med anledning av skatteutskottets betänkande Punktskatterna må vara osynliga för blotta ögat i den meningen att vi förleds tro att det är själva varan som betingar det höga priset - men de gör klart synliga hål i våra plånböcker. Ibland uppgår dessa punktskatter inklusive moms till över 80 % av varans pris. Internationellt sett är många av de svenska punktskatterna mycket höga. Det gör att många produkter inhandlas i andra länder, med lägre skatter. Det finns alltså en ganska stor skattekonkurrens på området. Trots att även denna skattebas sviker betalade vi in 76 miljarder kronor i olika punktskatter förra året. Detta utgjorde 12,1 % av statens samlade inkomster. Dessa 76 miljarder kronor som vi som medborgare betalar i höga punktskatter gör vi med de små rester vi har kvar av våra redan hårt beskattade inkomster. Punktskatternas syften sägs vara flera. Ibland ska de påverka vårt beteende, ibland ska de vara bra för miljön och naturligtvis är de till för att få in skattepengar till statskassan. I betänkandet behandlas ett sjuttiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Samtliga avslås av utskottsmajoriteten. Inte mindre än sju gånger hänvisas det i betänkandet till skatteöverläggningarna eller översyner och utredningar - och då främst översyner på energiområdet. Vi vet inte om skattesamtalen pågår, men nog kan man konstatera att de lägger en död mans hand över det mesta just nu. Vi har tidigare här fått höra att de är på väg att återuppstå från de döda. Jag vill säga: Tro det den som vill! Jag tror inte på det förrän jag har sett det med egna ögon. Hur är det nu med energibeskattningen? Den ska ju vara bra för miljön. Koldioxidbeskattningen i Sverige kan inte vara högre än i konkurrentländerna, för då är risken stor att elintensiv industri flyttar utomlands - till länder som har lägre skatter och som kanske är mindre nogräknade med miljön. Vad har vi vunnit på detta? Både miljön och staten förlorar. Staten förlorar skatteinkomsten och miljön i stort blir sämre för oss alla. För det är väl ingen som tror att utsläppen håller sig inom nationsgränserna? Produktionsskatten på el för den elintensiva industrin har blivit en mardröm, då det i stället för infriandet av löftet att ta bort elproduktionsskatten har blivit en höjning av skatten på kärnkraftsel. De särskilda produktionsskatterna på vattenkraft och kärnkraftsel ska enligt Moderaterna avvecklas. På energiskatteområdet behövs det mer av morötter och mindre av piska. Om man vill använda sig av ekonomiska styrmedel är det enligt oss bättre med skatterabatter för att uppnå ny teknik och miljövänligare produkter än av straffskatter. När det gäller energibeskattningen vill jag till sist framhålla vikten av att nuvarande lapptäcke till energiskattesystem ändras. Det pågår alltså en översyn sedan flera år tillbaka. Det är märkligt att regeringen inte blir klar eller inte ens kan tala om när översynen blir klar. Det är också en fråga jag vill ställa till Socialdemokraterna. När blir den här översynen klar? Sedan kommer jag till jordbrukets energi och miljöskatter. Ska vi har ett svenskt jordbruk eller inte? Det är en fråga man kan ställa sig. Enligt Moderaterna måste det svenska jordbrukets energiskatter sänkas till en nivå som är likvärdig med vad som gäller i våra främsta konkurrentländer. Skatten på handelsgödsel vad avser kväve ska sänkas till 40 öre per kilo. Fru talman! Bensinskatten är en av de höga punktskatterna där priset på bensin utgör cirka en tredjedel och där energiskatten och koldioxidskatten utgör den större delen av priset. På bensinpriset och skatten läggs sedan momsen. Med de höjda bensinpriserna får staten in ganska mycket mer i momsinkomster. För precis ett år sedan var bensinpriset 1:50 kr lägre per liter än vad det är i dag. Detta innebär att vi i dag betalar 37,5 öre mer per liter i moms. Det är alltså 37,5 öre mer i moms än för ett år sedan. Om bensinpriserna fortsätter att vara lika höga får staten in 110 miljoner kronor mer i moms per månad. Jag tankade i dag på morgonen för att se hur det stod till med bensinpriserna. Jag tankade 30 liter 95 procentig grön, som det heter, à 9:67 kr litern. Bensinen kostade 97:98 kr. Skatten var 134:10 kr och momsen 58:12 kr. Totalpriset var 290 kr. Själva bensinen kostade alltså bara 97:98 kr. De här siffrorna talar faktiskt för sig själva. Om nu dessa punktskatter är till för att få oss medborgare att ändra vårt beteende måste jag fråga mig hur en barnfamilj i t.ex. Norrlands inland ska ändra sitt beteende. Det finns ju ofta inga alternativ till bilen, och det handlar ju inte bara om att ta sig till jobbet. Det handlar om vardagen, att köra barnen till skolan, att handla och att besöka släkt och vänner. Det handlar om att kunna ha ett socialt liv. Det handlar helt enkelt om att kunna bo kvar. Är alternativen att de ska gå eller ska de skaffa sig häst och vagn? Är det så beteendet ska ändras? Eller ska de flytta därifrån? Socialdemokraterna samarbetar med ett parti som vill höja skatten på bensin med ytterligare 2-3 kr per liter. Moderaterna är det enda parti som vill sänka bensinskatten. Min fråga är: Vad vill ni andra göra? Ni har nyss höjt dieselskatten med 25 öre. Blir det sänkt bensinskatt? Det är en fråga till Per Erik Granström. Fordonsskatten är ytterligare en beskattning på transporter. Vi motsätter oss Trafikskatteutredningens förslag om en femdubbling av fordonsskatten på motorcyklar. Nu kommer jag till åkerinäringen. Höga skatter på fordon, diesel och höga personalkostnader för svenska åkare innebär stora konkurrensnackdelar gentemot många andra europeiska åkerier. Svenska vägtransporter utförs till stor del av utländska åkare som fyller tanken med miljömässigt dålig diesel innan de når Sverige och klarar sig tills de lämnar landet. Resultatet blir sämre miljö och en sämre konkurrenssituation för svenska åkare. Allt detta enligt två forskare som har analyserat godstransporterna. Jag kan bara hålla med. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är just detta det handlar om. Om man sedan lägger till de höga svenska personalkostnaderna ser vi hur de svenska höga skatterna påverkar beteendet och hur de motverkar sitt syfte att vara till gagn för miljön. Nu till några andra högt beskattade droppar, nämligen alkoholen. Priset på 70 centiliter Absolut vodka är 35 kr. Nu är det kanske en och annan som blir lite chockad, men det är naturligtvis priset utan punktskatter för alkohol och moms som tillkommer. Momsen och punktskatterna tillsammans är 144 kr eller Här har vi ändrat beteendet, vilket sägs vara det ädla ändamålet med de höga svenska alkoholskatterna. Svartsprit, hembränd sprit och smugglad sprit utgör numera en stor del av den alkohol som konsumeras i Sverige med all den kriminalitet som följer därav. 35 % av den starksprit som konsumeras är inte köpt på Systemet. Nog kan man säga att beteendet har ändrats av de höga svenska alkoholskatterna. Detta för mig osökt in på införselreglerna. Går det att behålla de höga svenska alkoholskatterna efter den 1 juli? Som det ser ut nu kommer vi inte att få ha kvar vårt undantag för införsel. Med största sannolikhet kommer vi redan den 1 juli att få EU:s införselregler på 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl. Att över en natt få denna förändring är naturligtvis inte bra. Här har den svenska regeringen ett stort ansvar. Trots att man har haft fem år på sig har man inte vidtagit några åtgärder för att anpassa den svenska alkoholpolitiken. Vi moderater vill att undantaget ska avskaffas så fort som möjligt. Vi har t.o.m. erbjudit en kompromiss, nämligen att Sverige successivt avvecklar. Men vad gör Socialdemokraterna? De hävdar att det svenska undantaget ska fortsätta. Nog kommer någonting att hända den 1 juli. Det är jag helt övertygad om. Vad kommer då att hända med de höga svenska alkoholskatterna? Det är ju precis som skatteutskottets majoritet konstaterade i ett betänkande förra året: "det skulle vara svårt för Sverige att upprätthålla en hög prisnivå på alkoholdrycker utan det svenska undantaget". Nu närmar sig sanningens minut. Kommer de höga svenska alkoholskatterna att sänkas? Det är mindre än fyra månader till den 1 juli. Vilken framförhållning har majoriteten? Hur ska det t.ex. gå för den svenska bryggerinäringen om den höga svenska ölskatten finns kvar? Det börjar bli dags att ge besked. Frågan till Socialdemokraterna är: Kommer de höga svenska alkoholskatterna att sänkas den 1 juli i år? Fru talman! Avskaffa reklamskatten var budskapet från regeringens egen utredare för några år sedan. Tyvärr avskaffades bara delar av skatten och lämnade kvar ett svårtolkat och svårbegripligt, för att inte säga obegripligt, regelverk för att beskatta resten. Det är inte bara krångligt, utan det ger stora snedvridningar i konkurrensen mellan olika medier. I dag beskattas reklam i dagspress, tidskrifter och annonsblad, medan reklam i kommersiell TV och radio samt på Internet inte beskattas. Min fråga är: När kommer resten av reklamskatten att tas bort? Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att få in skatter. Moderaterna säger nej till båtskatt, avfallsskatt och vill ta bort reklamskatten. Fru talman! Jag slutar där jag började. Jag konstaterar att staten 1999 tog in 76 miljarder kronor på energi, koldioxid, svavel, etylalkohol, vin, öl, artister, motorfordon, gödsel, kärnkraft, lotterier, naturgrus, tobak, reklam, spel osv. Allt detta är punktbeskattat, och det handlar om medborgarnas redan en gång hårt beskattade pengar. Det är inte konstigt att det smugglas, bränns hemma, slängs sopor i naturen och köps smutsig energi från kolkraftverk utomlands. Bilar fulltankade med dålig diesel trafikerar våra vägar. Punktskatterna är till för att ändra vårt beteende. Ja, nog har de ändrat vårt beteende, men jag vill inte hålla med om att det är i rätt riktning. Om vi nu var de här lydiga medborgarna och slutade köra bil och slutade dricka alkohol skulle staten inte få in så stora skatteintäkter. Frågan är om det verkligen är målet för dem som vill beskatta allt och alla. Självfallet står vi moderater bakom alla våra elva reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1 och 16. Fru talman! Avslutningsvis vill jag med anledning av att Lars Granberg tidigare här i kväll tyckte att det var mansdominerat påpeka att av Moderaternas fyra talare från skatteutskottet är tre kvinnor. Så hade det varit även om det inte hade varit den internationella kvinnodagen i dag. Av Socialdemokraternas fyra talare är fyra män.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 1999/2000 SkU:16 behandlar motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1999. Det är en hel rad frågor på punktskatteområdet som energibeskattning, vägtrafikbeskattning, alkohol, tobak och en del andra punktskattefrågor. Inte minst lyfter vi fram frågan om båtskatt. Det är ett sjuttiotal motionsyrkanden som i slutändan resulterat i 20 reservationer. Hur har det då gått i behandlingen av yrkandena? Jo, alla avstyrks. Vänsterpartiet står bakom samtliga avstyrkanden, utom i ett fall. Det gäller frågan om en utredning för att överväga om och på vilket sätt en båtskatt ska kunna utformas. Därför yrkar jag redan nu bifall till reservation 19 under mom. 13. Lennart Värmby kommer senare att utveckla argumentationen vad gäller Vänsterpartiets syn på båtskatt. Vänsterpartiet står som sagt bakom avstyrkandena på alla övriga motionsyrkanden, men vi gör det av olika skäl. När det gäller exempelvis frågor om differentierad beskattning av bilismen menar vi att de lämpligen bör ingå i den sittande regionalpolitiska utredningen. Vi har därför i en kommittémotion som kallas Kommunikationer och regionalpolitik föreslagit att nämnda utredning från regeringen får ett tilläggsdirektiv om den här frågan. I samma kommittémotion tar vi också upp frågan om biodrivmedel. Vi menar att riksdagen ska lagstifta om inblandning av etanol i bensin och diesel. Med detta som grund skapas en säkrare marknad för etanolframställning, och då kan skattefrågan lättare avvägas. En hel rad frågor i motionerna rör områden som också kan omfattas av kommande skattesamtal mellan regeringen och riksdagspartierna. Problemet, som även jag ser det, är att något erforderligt underlag för konkreta diskussioner om ett nytt energiskattesystem ännu inte har presenterats. Fru talman! Energibeskattningens framtida utformning måste tydliggöra uppdelningen mellan skatternas fiskala och miljöstyrande roller. Vad gäller den gröna skatteväxlingen är det, som vi kan se, ett redskap vi kan ha för att minska vår miljöbelastning framgent. Denna skatteväxling ser vi som ett viktigt styrmedel för att kunna göra olika processer effektivare i användningen av material och energi. Vi anser att vi internationellt, men i första hand inom EU, ska verka för minimiskattesatser på alla energiprodukter. Viktigt framåt är hur vi gemensamt begränsar koldioxidutsläppen i Sverige och vår omgivning. Här har Sverige och några andra länder valt att ligga steget före vid beskattning av koldioxidutsläpp. Grön skatteväxling, som ryms inom det här betänkandet, kan utformas på olika sätt. Ett kan vara att försöka bedöma vilka framtida verksamheter eller branscher som kommer att ha en låg miljöbelastning och som man vill främja. Samtidigt försöker man sätta ett pris eller ett värde på en miljöbelastning, t.ex. vad det kostar att återställa en skada som orsakats av ett utsläpp. Ett problem framöver är dock om det visar sig att en allt ökande del av skattebasen utgörs av något oönskat, dvs. miljöförstöring. Skulle vi hamna där - det gör vi förhoppningsvis inte - har vi hamnat rejält fel. En grön skatteväxling löser inte alla problem. Frågan om hur en grön skatteväxling ska hanteras är nu föremål för diskussion i en särskild grupp. Vad som kommer ut av den gruppens arbete vet vi inte än, men ytterst måste det väl vara fråga om att en grön skatteväxling ska användas där den verkligen kan åstadkomma en hållbar utveckling. Fru talman! Ser vi till utskottets behandling av motionsyrkandena i sin helhet, bortsett från avstyrkandena, hänvisas mycket till kommande skattesamtal, till pågående utredningar och liknande.

Bortsett från att motionen avslås måste det väl också kännas tämligen meningslöst att få som svar att frågan behandlas i den eller den utredningen eller kommittén. Motionsmöjligheten finns ju ändå fortfarande kvar. När det presenteras en proposition i frågan är motionsrätten given. Med denna lathund så kan kanske en och annan punktskattefråga utkristalliserar sig som kliniskt ren från pågående utredning eller skattesamtal. Det är kanske en punktskatt som legat till sig en tid och lämpligen är i behov av översyn. Om det finns något sådant inom punktskatteområdet i dag vet jag inte riktigt, men om det upptäcks kan kanske en motion inom det området få en betydligt rakare behandling. Nu är väl risken att det också kan skapa en ny utredning. Med detta vill jag ha sagt att den stora motionsfloran under den allmänna motionstiden, nu senast totalt 2 680 motioner, kanske kan bli något mindre framöver med en sådan här modell. Men i ett vidare perspektiv kanske det behövs lathundar inom flera departementsområden, inte bara när det gäller skatteutskottet och punktskattesidan. Fru talman! Jag yrkar åter bifall till reservation
Fru talman! Claes Stockhaus idé om en lathund från A till Ö är verkligen ett sätt att lägga en död mans hand över i princip allting och gräva ned precis allting. Det måste jag säga, även om Claes Stockhaus nu skakar på huvudet. Det är det verkligen. Och det är ju redan gjort. Det hänvisas hela tiden, precis som jag var inne på och som Claes Stockhaus också var inne på, till skattesamtal, utredningar, överläggningar på olika sätt. Därför kommer inga besked över huvud taget. Då ska vi i oppositionen finna oss i det och inte lägga fram några motioner. Vi ska inte försöka jaga på på något sätt utan vi ska bara vara snälla och konstatera att det pågår en utredning. Skulle vi mot förmodan lägga fram en motion om något som det inte pågår en utredning om skulle den hamna i nästa utredning, för då skulle man utreda det. Men det är inte det som är min huvudfråga. Min huvudfråga är egentligen: Anser Claes Stockhaus att bensinskatterna ska höjas eller sänkas? Vilket råd ger Claes Stockhaus till den barnfamilj som jag beskrev som behöver bilen? Vilket råd ger han till den i dag?
Fru talman! Först till bensinskatterna. Jag sade här innan att frågan om beskattning av bilismen, om det ska vara differentierad beskattning som kan bestå av olika delar, menar vi att det i första hand är en fråga för den regionalpolitiska utredningen. Det var det jag sade. Vi har motionerat - men det har hamnat på ett annat utskottsområde - om att regeringen bör ge utredningen ett tilläggsdirektiv om att titta på just den här delen, om hur man löser frågan i glesbygden, osv. Frågan är inte avförd för vår del, utan vi tycker att utredningen är väl lämpad att också ta hand om den frågan. När det gäller det här med död mans hand kunde det kanske uppfattas så. Det jag menade i det här fallet handlar mer om att se på samtliga frågor som finns inom punktskatteområdet för att avgöra vilka som är föremål för en utredning eller ska ingå i ett skattesamtal och vilka som det är meningsfullt att lägga krutet på. Det var mer det det handlade om. Det kommer ju ändå förslag i slutändan, om inte annat i propositionen. Då finns ju motionsmöjligheten fortfarande kvar. Det handlar inte om att begränsa det hela. Det handlar kanske mer om att få till bra motioner som det är meningsfullt att behandla.
Fru talman! Beskedet till den här familjen är alltså att det handlar om regionalpolitik. Jag får inget besked om huruvida bensinskatterna ska höjas eller sänkas. Jag tolkar det som att de förmodligen ska höjas, för det var ju det resonemanget som fördes tidigare om den gröna skatteväxlingen. Det är beskedet till den här barnfamiljen.
Fru talman! För att gå tillbaka till bensinskatterna igen beror det helt och hållet, som vi ser det, på var den här barnfamiljen bor. Vi vill dock inte låsa fast oss vid någonting än. Vi har i en annan motion sagt - återigen säger jag det - att vi flyttar det till den regionalpolitiska utredningen. Vi har enskilda motionärer från glesbygden som kan tycka att det ska vara kompensation på ett eller annat sätt. Men det här behöver vägas samman med en hel rad andra frågor. Därför går det inte att rakt upp och ned svara ja eller nej till en skattesänkning eller en skattehöjning. Det här måste man titta på i ett vidare perspektiv, och vi tycker att den här utredningen är väl lämpad för det.

Fru talman! Även detta betänkande behandlar motioner från allmänna motionstiden. Det är ganska många yrkanden som berör skatt på energi, vägtrafik, alkohol och tobak samt några andra punktskatter. Energibeskattningen är ett kanske inte alltid kärt debattämne men ett synnerligen angeläget. Vi kan inte i Sverige acceptera det lapptäcke av olika skatter som finns i dag. Det måste komma till stånd gemensamma miniminivåer på koldioxidskatt i samtliga medlemsländer inom EU. Därför måste vi enas om att driva en gemensam linje som är tydlig. Det är i stort sett en ganska bra skrivning i betänkandets inledning. Dock skulle jag helst se att skattesamtalen inte endast blir en vision som man avlägset kan skymta i fjärran utan inom kort blir verklighet. Det är hög tid att få till stånd skattesamtal. Vi borde kunna enas om att det redan i dag föreligger såväl behov som anledning att få inbjudan från finansministern till konkreta skattesamtal, och det inom kort. Fru talman! Jag ställer mig bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande inskränker jag mig till att yrka bifall till reservation 5 Även på området jordbrukets energi och miljöskatter kräver kristdemokraterna en harmonisering av skatter och avgifter inom EU. Låt mig referera till den Björkska utredningen, som påtalar behovet av snabba beslut. Vi ser i dag hur alltför många jordbrukare tvingas lämna ifrån sig både gårdar och åkerarealer på grund av att kostnaderna blivit alltför höga i relation till inkomsterna. Om vi vill ha en levande landsbygd i Sverige, vilket vi under alla omständigheter vill ha i Skåne, måste det beredas ekonomiska möjligheter att driva lönsam jordbruksnäring. Detta är dock i det närmaste omöjligt i dag. Därför är hög tid att även på detta område plocka fram gamla och kända begrepp såsom den förhatliga ryggsäcken. Lantbrukarna förväntar sig att få samma eller likvärdiga energiskatter som andra näringar såväl inom EU som i vårt eget land. Jag skulle vilja ställa en fråga om regeringens förslag i budgetpropositionen, där det är avsatt medel för en sänkning av jordbrukets energiskatter till industrins nivåer under år 2000. Kommer ett konkret förslag att läggas fram under våren, eller ska våra jordbrukare vänta ännu längre på detta besked? Det finns mycket att säga om detta betänkande, men jag ska nöja mig med att enbart beröra åkerinäringen ytterligare. När jag är ute på Europavägarna 6 och 4 i närheten av min hemstad Helsingborg ser jag dagligen många åkare från våra grannländer som transporterar gods såväl in i Sverige som mellan olika städer i vårt land. Detta är ett resultat av ett s.k. fritt cabotage i Europa som infördes den 1 juli 1998. Det innebär att buss och lastbilsföretagare fritt kan konkurrera i hela Europa. Men det är synnerligen viktigt att denna konkurrens får ske på lika villkor, vilket jag anser att den inte får i dag. Framtida godstransporter, påtalas vikten av att politiken måste inriktas mer på internationella förhållanden och relationer. Det innebär att inte bara jordbruket utan även åkerinäringen måste få samma konkurrensförutsättningar som övriga länders transportörer. Växjö universitet har i sin utredning kommit fram till och belyst några viktiga saker i sammanhanget. Svenska åkare ligger nämligen långt framme när det gäller miljöanpassning, vilket är ett bra konkurrensvärde. Men det finns samtidigt enligt deras rapport hot mot den svenska näringen. Det gäller kostnaderna, som är betydligt lägre för de utländska åkarna. Ett svenskt åkeri har t.ex. 10-20 % högre kostnader än vad motsvarande företag belastas med i Danmark, Tyskland och Holland. Jämför man med åkare som kommer från Polen - och de är inte få på de skånska motorvägarna; det kan jag säga - ser man att de har upp till 40 % lägre kostnader än de svenska konkurrenterna. Ekvationen går alltså helt enkelt inte ihop. Hur ska man kunna konkurrera om godset när det redan från utgångsbudet finns en skillnad i form av 20-40 % högre kostnader för en svensk åkare? Kristdemokraterna vill med anledning av detta föreslå en sänkning av dieselskatten, vilket vi tidigare har gjort, eller andra kostnader för att konkurrens ska kunna ske på lika villkor. Därtill finns det stor anledning att tänka på miljöeffekterna. Vad tror man att det är för diesel som fylls i tankarna nere i Polen? Ja, inte är det diesel i miljöklass 1. Det gäller att se över den totala bilden. Om vi ska behålla en professionell åkerinäring i Sverige ska vi också ge den möjlighet att konkurrera på lika villkor. Jag vill alltså vädja om ett ja till våra yrkanden, men jag inskränker mig till att yrka bifall enbart till reservation 5 under mom. 2. För övrigt är detta ganska väl förklarat i den partimotion som vi har skrivit.

Fru talman! Jag ska i mitt inlägg i första hand beröra skatten på biobränslen, eller snarare skattebefrielse på biobränslen såsom vi vill se det från Centerpartiets sida. Den här diskussionen har, liksom en del andra saker vi har diskuterat här i kväll, i hög bäring på den situation vi har på drivmedelsområdet just nu med ständigt stigande bränslepriser och kostnader för dem som behöver bilen i olika sammanhang. Det är viktigt att vi, för att undvika höjningarna och de effekter de får, ser till att också få fram de miljövänliga alternativen till de fossila bränslena. Vi har stora förutsättningar för det i det här landet. Det får för det första effekter i form av en bättre miljö. För det andra kommer det att ge fler jobb i Sverige, vilket ökar skatteintäkterna och därmed finansierar mycket av åtgärderna för en skattebefrielse som skulle få stor effekt. Det håller för det tredje nere kostnaderna för dem som måste ha bilen i olika sammanhang och gör därmed att man på ett helt annat och rättvisare sätt har möjlighet att leva och bo var man vill över hela landet. Det brådskar att på bred front introducera de här drivmedlen. För att vi ska kunna göra det är det naturligtvis viktigt att vi får fortsatt skattebefrielse på lång sikt på det här området. Vi tycker att tankar på att börja beskatta de här bränslena år 2004 är orimliga. Jag kan inte för mitt liv förstå hur samarbetspartierna, som t.ex. Miljöpartiet, kan acceptera tanken på en sådan utveckling. Hur rimmar det med kravet på att vi ska fortsätta att rusta upp miljön och minska utsläppen i luft och vatten? I vårpropositionen för ett år sedan lovade regeringen att man skulle ansöka hos EU-kommissionen om generell skattebefrielse för biobränslen. Det visar sig nu när skatteutskottet har berett det här ärendet att någon sådan ansökan förvånansvärt nog inte har ingetts till EU-kommissionen. Jag har till finansministern och till miljöministern ställt frågan varför detta inte har skett. Jag har inte fått något svar från finansministern, och miljöministern har försökt att fly undan med hänvisning till undersökningar och analyser innan en sådan här åtgärd vidtas. Min fråga till majoriteten blir här i kväll varför man från majoritetens sida har dröjt med att uppfylla detta löfte om en ansökan hos EU-kommissionen om en generell skattebefrielse för biobränslen. Vad har vidare Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjort för att stöta på hos regeringen för att så ska bli fallet? Från de hållen gjorde man för ett år sedan en stor sak av det här, men det har tyvärr runnit ut i sanden. Vi var från Centerpartiet redan för ett år sedan skeptiska till att regeringen skulle göra det här, men vi reserverade oss i stället för att få behålla undantaget enligt mineraloljedirektiven för försöksverksamhet inom ramen för pilotprojekten, som då skulle löpa under en betydligt längre tidsperiod. Tyvärr besannades vår misstankar, och vi har fått rätt. Det innebär att vi tyvärr förlorar ytterligare tempo, medan bensinkostnaderna ökar och miljön får vänta på att de renare bränslena kommer till användning. Jag beklagar den nuvarande situationen, som hade kunnat vara betydligt bättre. Min fråga är: Varför vilar man på hanen? Fru talman! Låt mig så något beröra jordbrukets energi och miljöskatter, som tidigare har tagits upp av flera talare. Jag vill klart deklarera att vi från Centerpartiet anser att det är angeläget att lyfta av hela lantbrukssektorns skatteryggsäck, vilket vi länge har talat om. Vi har krävt det åtskilliga gånger. Det har lagts fram finansierade förslag, som har behandlats i budgeten. De motionsyrkanden som vi har ställt på det här området har behandlats tidigare och återkommer inte i detta sammanhang. Vår uppfattning kvarstår dock självklart, och vi kommer igen i frågan i andra sammanhang. Orsaken till att vi icke står bakom någon reservation är alltså att detta har behandlats i andra sammanhang. Vi står naturligtvis också bakom innehållet i reservation nr 12, där vi tar upp en utredning för differentierade drivmedels och fordonsskatter. Jag tror att det i det här läget är viktigt att pröva varje möjlighet att hitta vägar ut ur den kostnadssituation som vi just nu har på det här området. Fru talman! Jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation nr 11 men vill deklarera att Centerpartiet även står bakom reservation nr 12.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

Fru talman! För det första vill jag deklarera att vi har presenterat våra skatteförslag med finansieringar. Jag vill poängtera att det inte är något generellt påstående som gäller samtliga. Biodrivmedlen finansierar sig i stort sett själva. För det andra är det bra att vi nu ska börja jobba med energibeskattningen, som jag förstått av flera talare från majoriteten i kväll. Det är på tiden. För det tredje gäller det lika konkurrensvillkor för jordbruket. El och bränsleskatterna ska reduceras. Blir det verkligen lika konkurrensvillkor? Jag tycker inte det. Det är inte tillräckligt. För det fjärde, Per Erik Granström: Håll med om att det är otillfredsställande att inget har hänt när det gäller ansökan om undantag från skatt på biobränslen. Varför har ingenting hänt? Vad gör majoriteten här i riksdagen för att fösa på regeringen i den här frågan? För det femte: Skatten på bensin har inte höjts nu, men höjs råoljepriset ökar automatiskt skatterna. Det är kompensationslinjen plus alternativen som måste fram. Det är framtidsvägen. Varför säger socialdemokraterna nej till att utreda differentierade bränsle och bilskatter?

Fru talman! Nu lovade regeringen i vårpropositionen 1999 att det var en generell befrielse som man avsåg att gå in med. Nu uppfattade jag Per Erik Granström som att regeringen är beredd att frångå sitt löfte på den punkten. Är det verkligen så illa? Vi misstänkte det, och därför ville vi hålla fast vid pilotprojekten. Men om löftet hade uppfyllts omedelbart hade det naturligtvis varit ännu bättre med en generell befrielse. Men är tanken verkligen att inte fullfölja det riksdagsbeslutet? Det var det som jag frågade om. I så fall är det oroande och illa.

Fru talman! Per Erik Granström försöker att misstänkliggöra oss och säga att våra förslag inte är finansierade. Han vet mycket väl att alla lade fram sina förslag i samband med budgetpropositionen i höstas. Alla moderata skattesänkningar är finansierade. Jag har några frågor till Per Erik Granström. Finns det någon enda liten punktskatt som är för hög och som Per Erik Granström vill sänka? Anser Per Erik Granström att punktskatterna fyller sitt syfte, förutom möjligtvis det fiskala syftet? Motverkar de inte sitt syfte i vissa fall? När det gäller införsel av alkohol tycker jag att socialdemokraterna har målat in sig i ett hörn. Man hade chansen i utskottet att komma ur detta hörn genom att stödja moderaternas reservation nr 16. Den chansen har ni i och för sig fortfarande vid voteringen nästa vecka. Det är inte riktigt hederligt att säga att det bara är bensinprishöjningen som gör att det kostar mer för medborgarna. Det kostar faktiskt 37,5 öre mer per liter i moms. Staten får alltså in 110 miljoner kronor mer per månad i moms beroende på dessa prishöjningar, så staten tjänar också på det här. Sedan blir man minst sagt konfunderad när det sägs att vi inte ska köra bil eftersom vi måste minska koldioxidutsläppen. Det säger samma parti som genom att stänga kärnkraftverk gör så att det släpps ut mycket mer koldioxid i norra Europa. Hur får man det att gå ihop?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

För de är höga. Jag har här en broschyr som jag fått från Mats Hulth, vd i Sveriges hotell och restaurangföretagare, som inte är helt obekant för Per Erik Granström, antar jag. Den visar på att Sverige ligger i topp när det gäller skatt efter skatt, på alkohol osv. Vi kommer ju inte att kunna ha kvar dessa skatter. Hade det då inte varit bättre att självmant sänka dem lite mer ordnat än att göra det under galgen i panik? Man kan egentligen välja på att inte få in skatter beroende på att folk smugglar, bränner hemma, köper svartsprit eller på att få in lägre skatter beroende på att man självmant sänker skatterna. Det kan också vara så att EU tvingar oss att göra det. Men beskedet här är hela tiden: Nej, det är inte aktuellt att sänka några punktskatter över huvud taget. Då kan jag bara konstatera att systemet med Systembolaget kommer att ramla ihop ganska snart efter den 1 juli. Och vad som kommer att hända med bryggeribranschen vill jag bara inte tänka på, för där kommer de att gå omkull allihop om vi inte gör något åt de höga ölskatterna som vi också har. Vad har Per Erik Granström för besked till bryggeribranschen? När det gäller bensinskatten som gör att folk knappt har råd att köpa bensin har jag fått veta att den inte ska sänkas. Jag håller med om att man inte kan höja och sänka bensinskatten beroende på om priset höjs eller sänks. Men vi moderater har ju länge velat sänka bensinskatten, också innan den höjdes så mycket.

Fru talman! Jag vill bara helt kort ställa två frågor till Per Erik Granström. Men dessförinnan vill jag uttrycka min förvåning över att utskottsmajoritetens företrädare inte noterat att samtliga yrkanden i vårt budgetalternativ är finansierade. Anser Per Erik Granström att beskattningen av olika slag för åkerinäringen är rimlig? Det är min ena fråga. Av tidsskäl lägger jag inte ut texten om detta. Vidare vill jag fråga om Per Erik Granström anser att miljöeffekten av diesel inköpt utomlands har försumbar eller ringa påverkan på vår miljö.

Fru talman! Vad vore politiken utan ett orättvist skattesystem? Nog skulle debatten bli bra mycket mindre indignerad och avslutas bra mycket tidigare, antar jag. Trots det tänker jag för vishets vinnande säga några ord på vägen fram till beslut - rätt om det leder till tids förlorande. Här har tidigare i dag talats mångt och mycket om bl.a. dubbelbeskattning. Men vem eller vad är i dag inte både dubbelt och tredubbelt, ja, mångdubbelt beskattad? Ta löntagaren, gott folk, som när lönebeskedet kommer ser att minst 30 % har dragits från inkomsten. Sedan ska denne löntagare med vad som finns kvar betala boende, mat, dryck, kläder och kanske en bra bok - allt belagt med moms och ibland en eller två extra punktskatter. Ja, så grym är alltså världen som vi lever i. Å andra sidan mjuknar min hårda dom över skattefogden när jag ser vad skatten ger inte bara mig utan kanske framför allt mina många medmänniskor. Men det finns en lucka i detta finmaskiga nät av mångdubbel beskattning. Det handlar om en uppskattad sak, nämligen båten, som inte är tillräckligt beskattad enligt oss. Då tänker jag inte på träekan i en småländsk skogssjö eller för den delen på en plastbåt med en liten utombordare som tuffar runt i Blekinge skärgård och kanske ivrigt försöker undvika alla ubåtar där. Nej, vi behöver bara kasta en blick på en ordinär båtmässa eller på vilken gästhamn som helst längs Sveriges kuster sommartid för att inse att här gungar miljoner och åter miljoner helt obeskattat kapital. Köper jag ett fritidshus för 500 000 svenska nödmynt - ja, då är där en fastighetsskatt framme med en gång och tar en slant. Men köper någon en båt för en hel rund miljon, så guppar detta flytande fritidshus helt obeskattat på vågorna. På däck, enligt reklamfilmerna i TV, sitter dessutom folk och dricker klass I, och det är väl borgerlighetens diskreta charm som yttrar sig där. Köper någon en båt så finns det alltså ingen fastighetsskatt på den. Tala om orätt! Här saknas alltså en symmetri i ett annars hyfsat system. Orätten kan rättas till i enlighet med vår motion, som helt enkelt föreslår att försäkringsbolagen ska få samma skyldighet som banker m.fl. att lämna uppgift till skattemyndigheten om båtar till ett värde av låt oss säga 100 000 kr. Då skulle ingen båt komma undan förmögenhetsskatt, och om man så vill kan man också den vägen föra in en båtskatt - enkelt och obyråkratiskt, tycker vi, och säkert inkomstbringande. Därav följer möjligheten att sänka annan betungande skatt, om man så vill, eller att anslå medel till skola, vård och utbildning eller annat gott ändamål. Lindberg och Bengt Silfverstrand, är inne på samma spår i varsin motion. 2 av 131 i s-gruppen är väl lite klent; detta trots att socialdemokraterna har ett kongressbeslut om just båtskatt. Det torde vara ett politiskt rekord att så gott som en hel riksdagsgrupp bryter en partilinje. Miljöpartisterna är annars väldigt ivriga att driva frågorna mycket bättre, fortare och fränare än vi andra, men i den här frågan har de helt accepterat etablissemangets stilla lunk och förordar också de en utredning. Teoretiskt finns det alltså en majoritet - v, mp och en socialdemokratisk partikongress. Nå, nu är det ändå inte så i utskottet, utan en brokig majoritet avvisar alla variabler av båtskatt med hänvisning till en utredning från 1996 samt att regeringen sagt att en eventuell båtavgift bör bygga på Stöldskyddsföreningens frivilliga båtregister. Jag citerar från betänkandet: "Vidare framgår att regeringen har för avsikt att överväga möjligheterna -". Fru talman! Med all respekt för utskottets hänsyn till denna regeringens vånda och att vi måste undvika att Finansdepartementet bränner ut sig, så väger det principiella ändå över för vår del - frågan om en rättvisa helt enkelt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 19. Till sist ska jag bara säga några ord om kristdemokraternas moderata reservation. Båtskatt är enligt kristdemokrater och moderater "omotiverad och principiellt felaktig". Det väcker min stillsamma nyfikenhet, gott folk. Efter att ha lyssnat till en heldagsdebatt om skatter i denna kammare kan jag inte dra mig till minnes att jag under dagen hört en enda skatt som skattjägarna från högerkanten har ansett motiverad eller principiellt riktig. Jag kan ha missat någon replik, det medger jag. I så fall har repliken dränkts av ett upphetsat sorl från en mycket förvånad publik - rätta mig om jag har fel. Det intressanta med vår motion är för övrigt att idén kommer från en borgerlig, moderat, väljare hemma i Växjö. Han sade: En sådan här skatt kan jag inte föreslå i mitt eget parti. De fattar inte. Men vi fattade detta budskap från gräsrötterna, och vi lägger ett bra förslag. Inte konstigt att man då dessutom blir väldigt populär. Jag yrkar alltså bifall till reservation
Fru talman! Trots denna sena timme måste jag bara konstatera en sak, en sak som jag tidigare sagt. Det finns de som tycker att allt och alla ska beskattas. Här har Vänstern verkligen visat sitt rätta ansikte. Fler ska betala mer. Det är lika med rättvisa enligt Vänsterpartiet. Fler ska betala mer är lika med rättvisa enligt Vänsterpartiet - jag vill upprepa det för jag tycker att det är väldigt intressant. Enligt oss moderater är det precis tvärtom. Vi vill att fler ska betala mindre. Vi vill t.ex. ta bort fastighetsskatten. År 1995, apropå det här med uppfinningsrikedom när det gäller att ta in skatter, kom det ett förslag om mörtskatt. Det var den här metskatten. Det var någon som hade suttit och klurat och tänkt att där fanns det ett hål. Det är precis som Lennart Värmby nu säger: ett hål. Här skulle man kunna ta ut skatt när folk satt och metade. Men den propositionen fick regeringen ta tillbaka. Alla partier hade lagt motioner som sade: Rakt avslag. Även Lennart Värmbys parti hade gjort detta. Men, som sagt, ni har verkligen visat ert rätta ansikte. Jag talade nu för både Moderaterna och Kristdemokraterna för att vi skulle vinna lite tid.
Fru talman! På en punkt är vi då överens från höger till vänster, och det är att vi inte ska ha någon metskatt. Jag var mycket ivrig i det interna arbetet inom Vänsterpartiet när den skatten dök upp eftersom jag är en ivrig metare. Men när jag är ute och metar använder jag en liten enkel eka. Ni får förlåta, men om vi har svårt att sänka skatter har ni ju dubbelt svårt att tänka er någon anständig skatt över huvud taget. Jag hade ju en fråga till er. Ni har tidigare i debatten frågat om det fanns någon punktskatt som vi, eller socialdemokraterna, skulle kunna tänka oss att ta bort. Min fråga till er är: Finns det någon skatt som är berättigad på något sätt? Finns det någon skatt som är principiellt riktig? Beträffande den här båtskatten har ni ju för säkerhets skull lagt en reservation trots att majoriteten i utskottet säger att regeringen funderar på att överväga eller hur det nu stod i texten. Det är ju ett lugnt besked. Då händer det inte så mycket. De har dessutom så mycket annat att göra som är betydligt viktigare - det kan t.o.m. jag medge. Men ni säger i er reservation att båtskatten är omotiverad och principiellt felaktig. Ni kanske har rätt på den punkten. Men finns det någon skatt som inte är omotiverad och principiellt felaktig enligt moderat syn? Jag har inte hört någon gång i någon enda debatt att ni har hävdat det. Det skulle vara kul att höra det.
Fru talman! Jag fick ju inget svar på det här om att fler ska betala mer och att det är detsamma som rättvisa för Vänsterpartiet. Det är det första jag kan konstatera. Vi moderater har väl aldrig föreslagit att det ska vara noll i inkomstskatt. Vi har inte föreslagit skattesänkningar på nästan 700 miljarder - dvs. att det inte ska finnas några skatter över huvud taget. Det har vi aldrig stått och föreslagit. Så det påståendet, att vi inte tycker att det finns motiv för någon skatt, stämmer faktiskt inte. Men den här båtskatten betalar ju folk, precis som Lennart Värmby började med, med pengar som är beskattade flera gånger om. Dessutom betalar de en del moms när de köper båten. De betalar också massor med punktskatter - om de nu inte har en segelbåt, men de har säkert en motor också när de ska driva båten. Det är alltså inte så att de betalar noll i skatt.
Fru talman! Nej, men poängen med vår motion är att försäkringsbolagen alltså skulle bli uppgiftsskyldiga till skattemyndigheterna. Det är man inte i dag. Det skulle åtminstone föra in de här båtarna, om nu någon skulle glömma att tala om att man äger en båt i miljonklassen, som ett underlag för förmögenhetsbeskattningen. Det skulle också, tror vi, underlätta möjligheten att genomföra ett register värt namnet. Det är också för rättvisans skull. Man kan i och för sig säga att rättvisan skapas bäst genom att man tar bort fastighetsskatten, men vi tycker att det är något märkligt att guppande fritidshus inte har en skatt motsvarande den skatt de har på torra land. Den symmetrin skulle vi gärna vilja se - på samma sätt som vi tycker att det är symmetrisk att kapitalinkomster åtminstone beskattas lika mycket som arbetsinkomster. Därför har jag aldrig begripit det här "tjôtet" rent ut sagt om dubbelbeskattning när företag betalar ut sina vinster och jag som aktieägare sedan i anständighetens namn också betalar lite skatt på denna min inkomst. Är det någon dubbelbeskattning man ska avskaffa så är det ju inte den.

Fru talman! I boken Det andra könet gav Simone de Beauvoir några år efter andra världskrigets slut ett slags sammanfattning av villkoren för kvinnor genom att slå fast att man föds inte till kvinna, utan man blir det. Hennes sentens var och är ett viktigt led i strävan efter ett jämställt samhälle. de Beauvoirs sammanfattning har fått ett inflytande i politiken. Vänsterpartiet anser att målet för politiken är att skriva in kvinnor i historien, i samhället och i politiken. Detta är även en av utgångspunkterna för den här dagen, den internationella kvinnodagen, som nu lider mot sitt slut. Det är med glädje jag kan konstatera att majoriteten i lagutskottet förordat ett tillkännagivande beträffande motionen L214 av Carina Hägg och Martin Nilsson om att införa en skyldighet att i årsredovisningen ange könsfördelningen i företagens styrelser och i andra ledningsorgan. Det är ett led i jämställdhetsarbetet. Det har skett något inom svensk politik, fru talman. Könsfördelningen är jämn i regeringen, och kvinnorepresentationen i riksdagen är hög. Det är unikt vid en internationell jämförelse. Tänk om vi kunde ha Simone de Beauvoir med oss här och diskutera med henne hur kvinno och manskönet konstrueras i dag. Hon skulle säkerligen glädjas åt att representationen av kvinnor i riksdagen och regeringen är så pass hög som den är i dag. Men, fru talman, de Beauvoir hade liksom jag själv inte kunnat låta bli att peka på det faktum att flertalet av ordförande respektive vice ordförandeposterna i riksdagens utskott fortfarande innehas av oss män. Lagutskottet är ett av de få undantagen. Men om vi tillsammans med de Beauvoir skulle vända blicken mot de stora företagens styrelser skulle hon säkerligen inte bli särskilt imponerad. Vi i Vänsterpartiet är det i alla fall inte. I Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet, som för övrigt debatterades tidigare i dag, kom det fram att de börsnoterade bolagens styrelseposter fortfarande till 95,5 % innehas av män. Den kvinnliga andelen ledamöter uppgår endast till 4,5 %. Utifrån detta kan vi alltså konstatera att trots årtionden av debatt och olika mentorsprogram osynliggörs fortfarande kvinnors kompetens. Och män fortsätter att utse och tillsätta andra män till styrelseposter. Som en direkt följd av detta är det viktigt att diskutera begreppet kompetens. En följd av att män väljer att utse män är att det är vanligt förekommande med helt manliga världar i bolagsstyrelser. I dessa sammanhang återskapas normen om att chefer ska vara män. Beslutsfattare ska vara män. Och eftersom detta inte ifrågasätts genom att det stiftas en lag om könskvotering återskapas normen outtalat. Frånvaron av kvinnor lämnar fritt spelrum för fördomsfulla föreställningar om kvinnor som: Kvinnor vill inte. Kvinnor vågar inte. Kvinnor är inte tillräckligt kompetenta och säkra. Eller är det kanske det sätt som män utformar chefskapet på som är chefskap? I regeringens skrivelse och i utskottsmajoritetens ställningstagande nämns alltså inte kvotering som ett alternativ. Ett annat synsätt, grundat på kunskaper om könsfördelningen på högre nivåer i näringslivet, är att det redan finns ett mycket väl fungerande om än omedvetet system med kvotering efter kön. De flesta män är dock lyckligt ovetande om att de kvoterats in på ledande befattningar i börsnoterade bolagsstyrelser med hjälp av eller kanske på grund av sitt - just det - kön. Kompetensbegreppet är alltså en produkt av det redan existerande könskvoteringssystemet. Att vara man är alltså en kompetens i sig. Om en seriös diskussion och politik ska föras om kvotering, fru talman, måste fakta om den nuvarande situationen i bolagsstyrelser tillföras. Diskussionen eller den förda politiken kan inte handla om "kvotering eller ej". Den måste i stället handla om vilka kvoter som är önskvärda. Vi måste ställa oss frågorna: Är vi nöjda med den rådande kvoteringen? Kan Sverige sägas vara en demokrati när kvinnor som grupp utesluts från makt och auktoritet i börsnoterade bolagsstyrelser? Vi i Vänsterpartiet hävdar att för att vi ska kunna ta till vara kvinnors erfarenheter och kompetens, så att de kommer arbetslivet och samhället till godo, behövs det en jämn könsfördelning inte bara i riksdag och regering utan också i företagens styrelserum. Fler kvinnor i bolagsstyrelser innebär att underlagen för beslut blir bredare och mer representativa, eftersom kvinnor representerar en kompetens som är grundad på andra erfarenheter än mäns. Vi anser att det är dags att lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser. Fru talman! Jag sade tidigare att regeringen inte diskuterat kvotering som ett alternativ. Och det nämnde även jämställdhetsminister Margareta Winberg tidigare i dag. I stället förordas ledarforum, temaseminarier samt projektverksamheter för att bidra till en utveckling mot ökad jämställdhet i näringslivet. Men, de nämnda siffrorna om kvinnorrepresentationen i de stora bolagens styrelser pekar på att en jämställd kvinnorepresentation inte tycks uppnås på frivillig väg, åtminstone inte inom överskådlig tid. Fru talman! Hur länge ska kvinnor behöva vänta på att få tillträde till alla de rum som de i rättvisans och demokratins namn har rätt till? Varför är det för regeringen och riksdagen så svårt att formulera en handling som står i samklang med de vackra orden i bl.a. regeringens skrivelse om att det är dags att bryta den skeva maktfördelningen mellan kvinnor och män? Fru talman! Vi i Vänsterpartiet hävdar att det hos regeringen och utskottsmajoriteten finns en ovilja att utveckla åtgärder som uttryckligen skulle kunna uppfattas som ett hot mot manliga privilegier i den här frågan. En lagstiftning för kvotering är ett sätt att flytta fram positionerna. Genom lagstiftning kan vi, inte bara genom ord utan också genom handling, visa att den sneda könsfördelningen i näringslivets bolagsstyrelser inte står i samklang med det svenska samhällets strävan för ett jämställt samhälle. Fru talman! Jag har i mitt anförande valt att lägga tyngden på de börsnoterade aktiebolagen, men detsamma gäller givetvis även statligt och kommunalt ägda aktiebolags styrelser, vilket framgår av yrkandet i Vänsterpartiets motion L202. Vänsterpartiet anser att utmaningen inte ska begränsas till riksdagen och regeringen utan att även näringslivets toppositioner ska omfattas av det svenska samhällets strävan för ett jämställt samhälle. Hur länge ska vi vänta på att kvinnor och män tillsammans ska bestämma över världen? Hur länge ska vi vänta på att kvinnor ska ha lika mycket inflytande? Fru talman! Det är dags att utmana hur kön skapas - för att använda ett uttryck av Simone de Beauvoir. Slutligen vill jag även ta upp motionen L208 av att begränsa antalet styrelseuppdrag i bolagsstyrelser. Anledningen till att vi i Vänsterpartiet har valt att inte stödja motionen beror på att inriktningen är att personer som innehar ett stort antal styrelseuppdrag riskerar att på grund av tidsbrist inte fullfölja sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt, vilket enligt motionärerna kan leda till att företagens framtid äventyras. Min och Vänsterpartiets infallsvinkel är att för många styrelseposter utgör en demokratisk brist. Det är helt enkelt en fråga om makt, korruption och yttrandefrihet - om demokrati. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 och i övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill kortfattat här understryka det särskilda yttrande som de borgerliga partierna har gjort med anledning av Roy Hanssons motion om en ny bolagsform för mindre företag. Roy Hansson och många andra har framställt propåer om att det ska skapas nya företagsformer inom ramen för aktiebolagen. Det tror vi är olyckligt. Man ska i stället helt frigöra sig från de konventionella bolagsformer som i dag finns och se om man inte kan ta fram en helt ny association för de mindre företagen. Till denna skulle man sedan kunna knyta ett förenklingssystem som skulle vara mer gångbart än det som vi i dag har, eftersom man hela tiden kolliderar med att vi har samma företagsform för storföretagen som Volvo och liknande och för de små företagen med kanske bara en eller två anställda. Det är inte bra. Jag vet att man i Regeringskansliet har funderingar i denna riktning, och det borde inte vara partiskiljande, utan detta är mer en teknisk fråga och framför allt en fråga som skulle främja småföretagandet som vi alla i denna kammare på olika sätt vill gagna. Med en förhoppning om att Regeringskansliet tar till sig detta och tillsätter en utredning så ber jag att få tacka för mig.

Fru talman! I lagutskottets betänkande LU10 behandlas sex motionsyrkanden angående könsfördelning i bolagsstyrelser och på andra ledande poster i företagen, antalet styrelseuppdrag i bolag samt ny bolagsform för mindre företag. Med anledning av en s-motion förordar utskottet ett tillkännagivande om att införande av en skyldighet att i årsredovisningen ange könsfördelningen i företagens styrelser och andra ledningsorgan kan vara till nytta för jämställdhetsarbetet. Fru talman! De små företagens villkor har varit och är föremål för diskussion i olika sammanhang. Aktiebolagslagen ändrades fr.o.m. 1995 till att innehålla två olika alternativa bolagstyper, de publika och de privata aktiebolagen. Därmed fick lagstiftningen en struktur som stämmer överens med vad som gäller i övriga EU-länder. Differentieringen i olika bolagstyper innebar även att kraven på ledningsorgan sattes lägre för privata än för publika bolag. Också i frågor som styrelsens utseende, arbetsordning för styrelse, kallelse till bolagsstämma innebar dessa lagändringar generellt sett enklare och flexiblare bestämmelser för de privata aktiebolagen. Vidare tillåter årsredovisningslagen mindre företag att upprätta s.k. resultaträkning i förkortad form samt möjliggör att de mindre företagen undantas från vissa krav på tilläggsupplysningar. Nämnas bör också den av regeringen tillsatta Simplexgruppen som har till uppgift att driva frågan om färre, mer rättvisa och mer begripliga regler som ska främja företagande, tillväxt och sysselsättning. Fru talman! Kvinnorepresentationen i bolagsstyrelserna är fortfarande alldeles för låg. Som tidigare har sagts här vet vi att andelen kvinnor i bolagsstyrelser i börsnoterade aktiebolag år 1999 uppgick till ynkliga 4,5 % enligt regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Då ser det lite bättre ut inom de statliga bolagssstyrelserna, där andelen kvinnliga ledamöter var 28 % förra året, men även det är en alldeles för låg siffra. Därför har regeringen satt upp ett delmål på minst 40 % kvinnliga ledamöter inom de statliga bolagssstyrelserna år 2003. Att bereda plats åt kvinnorna i bolagsstyrelserna borde vara naturligt i ett modernt samhälle. När kvinnorna har blivit bättre och mer rättvist representerade i andra beslutsorgan i samhället har det, vet vi, blivit bättre och klokare beslut. Fördelarna med en jämn blandning av könen borde vara uppenbara även för beslutsfattarna inom näringslivet. Däremot bör vi inte tvinga fram en ändring genom förändringar av den associationsrättsliga lagstiftningen. Bolagsstämman, dvs. ägarna, måste få behålla sin rätt att självständigt utse företrädare i företagsledningen. En ökad jämställdhet måste främjas med andra medel. Ett möjligt sätt att främja jämställdheten är enligt utskottsmajoriteten att synliggöra könsfördelningen genom att i årsredovisningen redogöra för fördelningen mellan kvinnor och män i styrelser och på andra ledande poster inom företaget. Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Tror verkligen Raimo Pärssinen att det inte är rätta vägen att lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelserna? Hade man samma åsikt och samma argumentation inom de politiska partierna och inom politiken skulle det säkert ha sett helt annorlunda ut än det gör i dag. Jag vill således fråga vilken framförhållning Raimo Pärssinen har när han säger att man säkert kommer att lösa det här själv. Som vi båda tidigare sagt var det år 1999 bara 4,5 % kvinnor i bolagsstyrelserna.
Fru talman! Det är delvis två olika frågor som det rör sig om här. Dels handlar det om ägarkollektivets rätt att självständigt utse ledamöter. Dels gäller det den stora opinionsfrågan om vad som är bra. Det finns också här ett aktivt arbete från regeringens sida. Vi känner igen det här från de politiska partierna - kanske speciellt från mitt parti, Socialdemokraterna, när vi började diskutera "varannan damernas". I början tog det lite tid men så småningom blev det helt uppenbart att det var en stor fördel för oss att ha en jämn fördelning mellan könen. I dag är det helt naturligt. Också när det gäller näringslivet befinner vi oss nu i den fasen genom ett aktivt arbete och genom att diskutera och debattera detta. Jämställdhetsministern, näringsministern och statsrådet i Näringsdepartementet har bjudit in 200 ledande personer inom svenskt näringsliv till en stor konferens. Där kunde man ta del av ett tiotal positiva exempel på bra jämställdhetsarbete inom näringslivet. Resultatet är att en referensgrupp har tillsatts tillsammans med näringslivet som ska bidra till att metoder tas fram som syftar till att underlätta och utveckla jämställdheten. Regeringen kommer att fortsätta med årliga konferenser.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 3 om redovisning av könsfördelning. Motiven framgår av betänkandet på s. 7. I femte stycket står det att årsredovisningen ska innehålla upplysningar om medelantalet anställda personer med uppgift om fördelningen mellan män och kvinnor. Detta infördes i aktiebolagslagen redan 1990, så någon ytterligare lagstiftning i den vägen finns det, tycker jag, inte grund för. Vidare hänvisar jag till det särskilda yttrandet om särskild företagsform och instämmer i det som Rolf Åbjörnsson alldeles nyss sade.
Fru talman! Jag begränsar mig till det särskilda yttrandet angående ny bolagsform för mindre företag. Vi i Centerpartiet står också bakom det yttrandet. Vi har funnit att det inte finns någon orsak att reservera sig eftersom Aktiebolagskommittén arbetar med frågan och ett betänkande kommer till hösten. Vi i Centerpartiet vill påpeka att vi, efter alla tal och turer för att förbättra villkoren för småföretagare, förväntar oss förslag om lättillgängligare och enklare regler som är så genomtänkta att de kan bli stabila. De här frågorna har faktiskt diskuterats mer eller mindre ända sedan 1970-talet, så man kan verkligen med fog påstå att de har dragits i långbänk. Vidare tycker vi att det är oroande att utvecklingen, trots allt tal om förenklade regler, har varit sådan att det tillkommit fler krångliga regler. Vi anser alltså att det finns ett stort behov av och att det är av stor betydelse att en ny bolagsform tas fram som är direkt anpassad till de allra minsta företagen. Det kan inte vara så att man ska behöva leja experter för att kunna följa med när det gäller alla krångliga regler. En företagare måste själv kunna ha en god överblick och kunna följa med i de byråkratiska turerna. För övrigt instämmer jag i utskottets förslag.

Fru talman! Under denna punkt behandlas betänkande LU11. Betänkandet är till stora delar identiskt med betänkande LU6 som återförvisades till utskottet den 2 februari. Denna sena timme nöjer jag mig rörande övriga ärenden med att hänvisa till mitt anförande den 2 februari. Givetvis står jag bakom alla moderata reservationer men yrkar bifall endast till reservation 3 under mom. 5.

Fru talman! Även jag vill hänvisa till behandlingen av betänkande LU6 och till det anförande som jag höll den 2 februari. I dag nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2 om ansvaret vid frihetsberövanden. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Med tillfredsställelse noterar jag att den kristdemokratiska motionen om patientskadelagens bestämmelse om självrisk har tillstyrkts av lagutskottet. I övrigt har jag samma yrkande som vid förra behandlingen. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 8 som handlar om kollektiva försäkringar.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 6 under mom. 8. Angående patientskadelagen vill jag säga att det är bra att vi har återremitterat detta och att ett enigt utskott nu står bakom att en översyn ska göras.

Fru talman! Jag vill bara för tids vinnande upprepa de yrkanden jag framförde i förra debatten. Jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation 1 under mom.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 8 behandlar motioner om radio och TV som lämnades in i samband med allmänna motionstiden år 1999. Jag ska ta upp de frågor där kristdemokraterna ensamma eller tillsammans med andra partier inte är nöjda med utskottets majoritetstext och där vi alltså har reserverat oss. Public service-verksamheten har en viktig uppgift att fylla i ett demokratiskt samhälle både när det gäller bildning och underhållning. Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion är kulturinstitutioner med ansvar för ett både brett och kvalitativt högtstående utbud som vänder sig till hela befolkningen. Public service brukar översättas med radio och TV i allmänhetens tjänst. Det är förpliktigande. I allmänheten ingår också de som har en fuktionsnedsättning som gör att de inte kan ta del av utbudet om inte särskilda åtgärder vidtas. Under ett antal år har den här frågan varit uppe i riksdagen, och varje gång sägs att möjligheten för funktionshindrade att ta del av programmen nu måste förbättras. Utvecklingen har visserligen inte stått still, men det går alldeles för långsamt. Tekniken utvecklas med gigantiskt hastighet, och nya tjänster tillkommer hela tiden. Att utnyttja den tekniken för att hjälpa människor med funktionshinder borde vara en självklarhet. Hörselskadade, döva, synskadade och blinda borde med teknikens hjälp kunna få tillgång till textremsa på samtliga inspelade TV-program respektive någon form av ljudkanal där textremsan läses upp samtidigt som programmet visas. Försök pågår redan utanför SVT, och responsen är mycket stor. I direktsända program, t.ex. gudstjänster och underhållningsprogram, borde också teckentolkning kunna förekomma betydligt oftare än i dag. En absolut förutsättning för ett förnyat sändningstillstånd för SVT måste vara att tillgängligheten utökas avsevärt för både synskadade och hörselskadade. Nu pågår förberedelserna inför det nya avtalet, och då är rätta tiden att arbeta också med de här frågorna. Därför borde det ha framgått av direktiven till den särskilde utredare som nu förbereder arbetet med det nya avtalet att han ska ta fram ett underlag som gör det möjligt att fastlägga vilka krav som ska ställas för att det ska bli möjligt att förbättra tillgängligheten för hörsel och synskadade. Så är inte fallet, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 5 och 6, som är gemensamma för Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet och som kräver att regeringen ska ge ett tilläggsdirektiv till den särskilde utredaren med det innehållet. Herr talman! De senaste veckorna har pornografin i kabelkanalerna debatterats. Kristdemokraterna har i samband med den debatten dels krävt att regeringen ska pröva om kopplerilagen går att använda för att komma åt dem som profiterar på pornografin, som ju är en form av prostitution, dels begärt att en utredning tillsätts som kartlägger pornografibranschens distributionsvägar för att om möjligt kunna förhindra den här typen av sexualiserat våld i kabelkanalerna. Dessa programföretags verksamhet ligger utanför vårt beredningsområde, men det hindrar inte att vi kan ha synpunkter på dem. Public service-TV kommer dessbättre inte ens i närheten av kabelkanalernas utbud när det gäller sexualiserat våld. Även när det gäller antalet övriga våldsinslag står de kanalerna i en klass för sig. Jämförelser visar att det förekommer betydligt mindre våld i Sveriges Television än i övriga kanaler. Det är bra. Men eftersom riksdagen har ett särskilt ansvar för just de kanalerna är det ändå befogat att ha mycket högt ställda krav på dem. Som redovisas i utskottstexten har Sveriges Television en till stora delar ansvarsfull och genomtänkt policy för skildringar av våld, men till viss del är den otydlig. I första punkten sägs att grova våldsskildringar utan konstnärligt eller socialt värde inte ska visas. I nästa punkt sägs att fiktionsprogram som innehåller grova våldsskildringar inte ska placeras före klockan 21.00 för att barnen ska skyddas från att se dem. Man utgår alltså från att även grova våldsskildringar får visas. Hur kommer man fram till att de grova våldsskildringarna har ett konstnärligt eller socialt värde som gör det motiverat att visa dem? Vilka avvägningar görs med hänsyn till mediets genomslagskraft? Eftersom det hela tiden finns grövre våldsskildringar att jämföra med att risken stor att tröskeln för vad som ska anses motiverat hela tiden sänks. Man är ju jämförelsevis ändå bäst i klassen. Många tittare, inte minst föräldrar, anser att våldsutbudet är för stort också i Sveriges Television. Ett allt större ansvar läggs också på föräldrar och andra vuxna när det gäller att sovra i TV-utbudet. Riksdagen försöker på olika sätt att underlätta för dem att ta sitt ansvar. Bestämmelsen i radio och TV lagen som anger att en ljudsignal ska varna för program som innehåller våld har kommit till just för att hjälpa föräldrarna. Sveriges Televisions direktion har emellertid beslutat att inte tillämpa den regeln utan varnar i stället muntligt vid påannonseringen av programmet. Tyvärr är det nog inte lika effektivt, eftersom det förutsätter att man sitter framför TV:n och lyssnar på påannonseringen. En ljudsignal kan däremot dra uppmärksamheten till sig även om man inte befinner sig alldeles i närheten. Vi förväntar oss självklart att Sveriges Television följer radio och TV-lagen också i det här avseendet. Det behövs mer forskning när det gäller våldskildringars påverkan på barn och ungdomar. Hittills har forskningen mest inriktats på medievåldets effekter på barns och ungdomars aggression eller våldsamma beteende. Men en lika viktig fråga är hur deras förmåga till empati påverkas. Det vet vi i dag ingenting om. Nordicom, Nordiskt Informationscenter för Medie och kommunikationsforskning, har sammanfattat resultaten av den hittills genomförda forskningen på området. Sammanfattningen avslutas på följande sätt: Med de nämnda exemplen på oönskade inflytanden - imitation, rädsla, felaktiga föreställningar och tillvänjning - förstår vi också att alla på det ena eller andra sättet är negativt påverkade av medievåldet. Mot den bakgrunden anser vi kristdemokrater - och det framgår i reservation 7 - att det i det nya sändningstillståndet för SVT ska framgå att våldsinslagen i SVT bör minska ytterligare. Kvaliteten ska inte bara mätas i förhållande till kabelkanalernas och andra mediers utbud. Det är i public servicekanalerna standarden ska sättas. Herr talman! I det här sammanhanget vill jag också ta upp Våldsskildringsrådets verksamhet. Rådet är i dag en kommitté som inte är tillräckligt känd av allmänheten. Det har på egen begäran efterfrågat en översyn av sin organisation och sammansättning för att på ett bättre sätt kunna leva upp till sin viktiga uppgift att motverka skadliga våldsskildringar i rörliga bilder. Bl.a. behövs ett bättre samarbete med enskilda, organisationer och andra som engagerar sig i den här frågan. En begäran om översyn har legat på regeringens bord i drygt ett år, och vi kristdemokrater anser i reservation 9 att den måste skyndas på. Ett effektivt våldsskildringsråd kan medverka till att trenden mot allt grövre medievåld motverkas.

Herr talman! Dagens debatt får väl anses vara en förpostfäktning inför den kommande riksdagsbehandlingen av villkoren för public service-företagen under nästa tillståndsperiod. De nuvarande tillstånden löper till den 31 december nästa år. Den särskilde utredaren Anders Ljunggren arbetar och ska enligt sina direktiv redovisa sitt uppdrag före utgången av maj i år. Det ska sedan ligga till grund för arbetet i en beredningsgrupp där samtliga riksdagspartier avses vara företrädda. Med tanke på spännvidden i utredningsdirektiven - de handlar om allt från public service-uppdragets innehåll till hur reglerna för att göra reklam för radioprogram i TV eller omvänt ska utformas - kommer med säkerhet merparten av de motionsyrkanden som vi i dag behandlar att i en eller annan form beröras av utredaren. Med förhoppning om att riksdagsprotokollet kommer att ingå i underlagsmaterialet för utredningen kommer jag i mitt inlägg att klargöra den moderata inställningen till de viktigaste frågorna. Herr talman! Yttrandefriheten och tryckfriheten är centrala värden i det fria samhället. Inom ramen för dagens tekniska begränsningar ska det vara läsarna, lyssnarna, tittarna och användarna som genom sina val avgör vilka medier som ska finnas. Statens ansvar är att slå vakt om yttrande och etableringsfriheten. Därmed uppnås en mångfald på publikens villkor. För ett vitalt kultursamhälle är det av stor vikt att det finns så många forum för skapande som möjligt, så många kanaler för att nå publiken som tekniken medger och så många alternativ att välja mellan som det finns intresse att sända och som publiken efterfrågar. Gränserna mellan olika medier är på väg att luckras upp. Det är redan i dag naturligt att se Internet, television och radio som olika mediefunktioner. En konsekvens av medieutvecklingen är att lagar och regler som är teknikbundna snabbt kommer att bli både otidsenliga och motverka sina egna syften. Vi välkomnar den tekniska utvecklingen och vill att Sverige ska kunna bli internationellt ledande på detta område. Det ankommer på riksdagen att ange de allmänna förutsättningarna för medierna att verka i den nya miljön. Staten ska inte utöva sin makt för att styra och dominera medieutbudet. Det är, herr talman, i denna nya miljö som man finner skälen till det moderata förslaget att ge public service-uppdraget en inriktning som innebär att det ska ses som en del av det samlade programutbud som publiken möter. Uppgiften bör vara att erbjuda program som annars inte skulle sändas och att inrikta verksamheten mot kvalitet och fördjupning. Public service-företagen bör vända sig till hela svenska folket och skapa nya och större förutsättningar för svensk produktion och kulturellt skapande. Samhällsdebatt och långsiktiga perspektiv bör prägla den allmänna samhällsbevakningen. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 under hemställanspunkt 1. Riksdagen beslutade våren 1995, när man behandlade frågan om anslagsvillkoren för SVT under innevarande tillståndsperiod, att företaget skulle ha två självständiga nyhetsredaktioner. Även text-TV Regeringen har så sent som i december förra året fattat motsvarande beslut. Syftet med de angivna reglerna är att de ska skapa förutsättningar för mångfald och för att programmen ska präglas av olika perspektiv. Det är därför förvånande att ledningen för SVT, när man bygger upp en ny organisation, agerar på ett sätt som verkar stå i strid med dessa beslut. Vi har i ett särskilt yttrande pekat på detta förhållande och anser att villkoren ska fortsätta att gälla under hela tillståndsperioden. I våra övriga reservationer tar vi upp frågor som på olika sätt bygger vidare på den grundinställning som jag har redogjort för. Först vill jag ta upp frågan om hur många kanaler SVT och SR ska disponera. Jag är medveten om att jag då delvis motsäger vad jag tidigare sagt om teknikoberoende lagar och regler, men så länge den nuvarande analoga distributionsformen dominerar och innebär begränsningar i det tillgängliga sändningsutrymmet fasthåller vi uppfattningen att vi bör privatisera en av SVT:s nationella kanaler och två av SR:s nationella radiokanaler. Jag påminner också om vad nuvarande socialministern föreslog i DUKOM-utredningen om UR:s ställning, dels när det gällde programmen, dels när det gällde förlagsverksamheten. Vi anser att han har gett oss starka argument för uppfattningen att UR inte behöver vara ett eget public service-företag utan kan säljas. Låt mig då också slå fast att vi självklart menar att program med motsvarande kvalitet och inriktning fortsatt har en given plats inom både SVT och SR. Herr talman! Vi beklagar att utredningsdirektiven när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade har fått en så oprecis skrivning. "En utgångspunkt bör vara att radio och TV-programmens tillgänglighet för funktionshindrade skall öka. Utredaren skall undersöka om det behöver ställas ytterligare krav på programföretagen för att uppnå ökad tillgänglighet och föreslå hur sådana krav i så fall skall utformas." I de motioner som ligger till grund för reservationerna 5 och 6 finns talrika exempel på att det redan står helt klart att det behöver ställas ytterligare krav. Visserligen ger den tekniska utvecklingen nya möjligheter, men det skadar nog inte om den kompletteras med en tydligt utsagd viljeinriktning också. Därför står vi bakom dessa två reservationer. Jag vill också säga att vi ställt oss bakom folkpartikonstaterandet att den svenska marknaden ännu inte är mogen att ta emot digitala marksändningar av SVT:s och SR:s program. Jag utgår från att Lennart Kollmats i sitt anförande närmare kommer att utveckla konsekvenserna av denna iakttagelse. Herr talman! Jag vill också ta upp några frågor som på olika sätt hänger samman med den tekniska utvecklingen. För att kunna ta del av SVT:s digitala försökssändningar i marknätet krävs att man, utöver att man redan erlagt sin TV-avgift, också skaffar ett programkort att stoppa in i den hyrda eller köpta dekodern för digitala marksändningar. Ett sådant kort får SVT enligt sina anslagsvillkor ta betalt för. Det anser vi vara fel. Vi säger dessutom nej till att Teracom ska ha ensamrätt till distribution av marksänd TV. Dessutom anser vi att det av sändningsvillkoren ska framgå att det åligger SVT att utan kostnad erbjuda sina program till de företag som via satellit vänder sig till den svenska marknaden med sina sändningar. Låt mig också apropå finansiering notera att utredaren ska arbeta utifrån förutsättningen att TV avgiftsmedel även i fortsättningen bör vara den helt dominerande finansieringskällan, men att han ska överväga vilka konsekvenser det skulle få om även andra finansieringsformer skulle utnyttjas i större omfattning än för närvarande. Vi har i vår reservation 1 aktualiserat möjligheten till skattefinansiering. Enligt uppgift har Nederländerna bestämt sig för att övergå till skattefinansiering av public service-verksamheten. Det finns anledning för utredaren att ta del av de erfarenheter man gör där och se om de har relevans även för vår del. Herr talman! Till sist bara en kort kommentar till en fråga som jag tror kommer att belysas av senare talare i denna debatt: Nog borde de nordiska regeringarna kunna lösa de problem som finns för att vi i alla de nordiska länderna ska kunna ta del av varandras TV-sändningar. Även här står vi bakom flerpartireservationen på denna punkt.

Herr talman! Mediepolitik handlar om vad som ska speglas och vem som påverkar både opinion och innehåll i medierna. Mediepolitik handlar alltså om makt. TV-mediets stora genomslagskraft är alla partier i utskottet överens om. Därför är det viktigt vilket innehåll som finns i TV-mediet. Jag anser att allmänhetens radio och TV får en allt viktigare uppgift att fylla. Public service - alltså en radio och TV i allmänhetens tjänst - har det gemensammas bästa som mål. Här finns folkbildningsmålet, att det ska finnas program av intresse för alla grupper i samhället, att programmen ska vara tillgängliga för alla samt att innehållet ska vara opartiskt och spegla samhälls och kulturlivet i hela landet. Kort och gott: En radio och TV med och för alla. Jag anser att reservationerna 5 och 6, som tar upp synskadade och hörselskadade, väl är tillgodosedda i betänkandet. Därför har vi inte yrkat bifall till dem. Vänsterpartiet ser public service som ett led i att värna yttrandefrihet och de demokratiska värdena. Public service-företagen bör därför fortsätta att utveckla sin verksamhet med hjälp av den nya tekniken, t.ex. genom bättre tillgänglighet för funktionshindrade. Vi skulle vilja se en utbildningskanal. Vi skulle också vilja se nya tjänster av olika slag och också större möjligheter för allmänheten att komma till tals. Det är bara public service som kan klara av det här. De privata alternativen sätter vinstintressen före innehåll. De som gör det kan aldrig klara mångfald, kvalitet och tillgänglighet även för små grupper. Vänsterpartiet har således en totalt motsatt bild av den här frågan till den som moderaterna har. Vi anser att public service ska stå på egna ben. Det ska vara ett brett och varierat utbud med en god kvalitet. Det räcker inte med att visa bara det som de kommersiella aktörerna inte gör. Vi anser att licensen även fortsättningsvis ska vara den inkomstkälla som public service ska ha. En direkt finansiering via statsbudgeten, som moderaterna föreslår, skulle ju bli den stats-TV som de så ofta kritiserar. Vi ser moderaternas förslag om utförsäljning av en kanal och utförsäljning av Utbildningsradion som ett hot mot yttrandefrihet och demokratiska värden. Det är också så att den nya tekniken kommer. Vad är det för vits med att sälja ut de analoga TV-kanalerna när den digitala tekniken kommer? Vem är det egentligen som skulle vara intresserad av det? Det kan man fråga sig. Vi anser att radiokoncessionsaktioner och privata TV-kanaler inte har bidragit till den mångfald som vi vill ha i TV-mediet och radiomediet, utan tvärtom har en enfald i medierna brett ut sig. Därför avvisar vi moderaternas yrkande om utförsäljning av en TV Herr talman! Det krävs ett gemensamt samhällsansvar på medieområdet för att den nya tekniken ska bidra till jämlikhet och jämställdhet mellan könen och också för att bidra till demokrati och en humanistisk samhällsutveckling. Vänsterpartiet önskar ett samhälle där människor finner gemenskap och känner engagemang för varandra. Ett samhälle enbart uppbyggt av kommersiella aktörer klarar inte av det här på egen hand. Det är därför viktigt att staten har en medieinfrastruktur som fungerar. Därför är just public service, en radio och TV i allmänhetens tjänst, så viktig i dag. Den behöver förbättras, demokratiseras och öppnas, inte stympas. Tittarmätningar har också visat att folk väljer det egenproducerade framför utländska såpoperor och våldsfilmer. Vi kan alltså konstatera att det är public service som folk vill ha. TV-mediet har utvecklats med en rasande fart. Alla minns vi att SVT kom 1956 - ja, kanske inte jag som inte var född då, men ni andra i salen. 1969 kom TV 2, 1980 kom videon och 1987 kom den första reklamkanalen som sände över satellit. Man hade alltså sin egen distributionsform. 1987 kom också datorn och TV-spelen, och 1992 kom den första markbundna reklamkanalen, alltså TV 4. Sedan kom Internet och bredband, och nu har vi den digitala marksända TV:n. Det har alltså skett en stor utveckling på kort tid på det här området. Vi vet att TV-mediet och, kan man också säga, bildskärmen på datorn kan stimulera barn till imitation och identifikation. Om det är våld som visas kan barnets beteende bli aggressivt. Våldsbilder kan också leda till rädsla och felaktiga föreställningar. Alltför mycket TV-tittande kan dessutom leda till tillvänjning och avtrubbning, i och för sig inte bara hos barn utan också hos ungdomar och vuxna. Just därför är det så viktigt att vi har public service, en TV i allmänhetens tjänst, och att den fylls med ett gott innehåll. Men vi måste också ha forskning och regler vad gäller video och TV-spel och också globala överenskommelser för att skydda oss själva och våra barn från att fara illa av de bilder som kommer in i våra vardagsrum och datorer. Herr talman! Det är en mängd reservationer och särskilda yttranden som har fogats till detta betänkande. Man kan därför tro att utskottet är djupt oense om hur public service ska se ut, men så är det inte. Man kan väl säga att de som skiljer ut sig i den här frågan är just moderaterna. Det finns alltså en betryggande majoritet för att värna public service. Den stora reservationsmängden kan i stället förklaras med att det kommer att tillsättas en parlamentarisk utredning för kommande års public service-avtal. Man kan väl säga att vi nu här i talarstolen försöker vässa våra argument inför den beredningen. Jag vill med anledning av detta bara lyfta fram två av Vänsterpartiets reservationer, först reservation 3. Vi föreslår att frekvensutrymmet för public service ska utökas, vilket möjliggörs genom att nytt frekvensutrymme tas i bruk i den digitala tekniken. Vi skulle vilja se allemans-TV - en kanal där vanligt folk, ideella föreningar och folkrörelser kan komma till tals. Vi skulle vilja ha en sportkanal och en utbildningskanal i public service-regi. Den andra reservationen som jag vill lyfta fram är flerpartireservation nr 18 om nordiska TV sändningar. Det är, precis som Jan Backman sade, oförklarligt att vi i Sverige inte kan se nordisk public service-TV. Svensk public service kan man ju se i de flesta nordiska länder. På en nordisk konferens i förrgår sade Bertel Haarder, vice ordförande i Europaparlamentet, så här: Pippi Långstrump har gjort mer för språkförståelse, samsyn, identitetskapande och integration i Norden än vad Nordiska rådet har gjort. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i detta. De tekniska förutsättningarna finns, och viljan finns, så låt oss då få se grannlands-TV. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 18.

Herr talman! Charlotta Bjälkebring säger att hon avstår från att rösta bifall till de motioner som kräver bättre möjligheter för synskadade och hörselskadade att ta del av programutbudet, därför att hon anser att kraven är väl tillgodosedda i utskottets text. Det förvånar mig. Utskottet har nu uttalat olika saker i ungefär 15 år utan att det har blivit några tydliga förbättringar. Förbättringar har det blivit, men inte i den grad som man hade kunnat förvänta sig. Nu säger utskottet att det förutsätter således att utredaren lägger fram ett sådant underlag som gör det möjligt. Utskottet borde i stället kräva att utredaren gör det. Skillnaden är att vi i reservationen säger att vi här i riksdagen faktiskt skulle kunna göra en beställning av ett tilläggsdirektiv som skulle göra det hela tydligare. Det tycker jag att Charlotta Bjälkebring kunde ha ställt upp på.
Herr talman! Jag håller i sak med Inger Davidson om att det här är viktiga frågor. Men utredaren jobbar redan nu med dessa frågor. Dessutom ska den parlamentariska utredningen alldeles snart tillsättas. Dessa frågor är väldigt aktuella för oss alla. Vi kommer naturligtvis alla, också de som kommer att sitta i den parlamentariska utredningen, att driva på i den här frågan. Redan i dag står det i avtalet att SVT ska tillgängliggöra för funktionshindrade när möjligheterna i den nya tekniken finns, och det är precis det som man nu håller på att arbeta för. SVT och handikapporganisationerna håller tillsammans på att ta fram olika hjälpanordningar, vilket vi också har belyst i betänkandet. När riksdagen sedermera förhoppningsvis gör ställningstagandet att gå vidare och utveckla den digitala tekniken, så att det blir en spridning över hela landet och alla människor kan ta del av det programutbudet och den tekniken, kommer det här problemet att lösa sig.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att Charlotta Bjälkebring har rätt i det sista hon sade. Jag vet ju att vi är överens om att vi vill förbättra möjligheterna. Det är därför min besvikelse är desto större över att Vänsterpartiet inte kunde ställa upp på reservationerna. Direktiven är oprecisa i det här fallet, och de funktionshindrade är med all rätt otåliga. Det är faktiskt en upplevelse av utanförskap varje dag för dem när de inte kan ta del av de program som sänds. Det är därför det känns att det är bråttom. Vi som har reserverat oss tror att precisa tilläggsdirektiv, som hade kunnat utgöra ett bra underlag för den parlamentariska beredningen, skulle kunna skynda på utvecklingen.

Herr talman! Charlotta Bjälkebring säger att mediepolitik handlar om makt. Det är väl på den punkten som våra uppfattningar avviker från varandra. För oss moderater handlar mediepolitik om yttrandefrihet, om alla människors möjlighet att kunna ge uttryck för sin uppfattning och inte ordnas in i ett stelt system styrt av politiker och andra samhällets makthavare. Charlotta Bjälkebring säger också att om vinstintresse går före innehåll klarar man inte mångfalden. Då undrar jag om hon nyligen har varit i någon av de stora tidskriftsbutiker som dyker upp runt om i Sverige där hyllmeter efter hyllmeter fylls med tidskrifter med olika, mycket specialiserat, innehåll. Det tycks finnas en möjlighet för alla särintressen och intresseinriktningar att hitta en tidskrift som passar. På det sättet skulle aldrig ett public service-företag kunna jobba. Public service-företaget måste ses som en komponent i det totala medieutbudet och därmed vara en faktor att ta hänsyn till bland andra. Charlotta Bjälkebring säger att vi vill ha skattefinansierad TV, men det är alltför tidigt att påstå det. Vi är fortfarande kvar i det stadiet att vi vill pröva frågan och se om det finns några fördelar med det. Vi var lite ledsna för att utredaren inte fick tydligare, eller öppnare, direktiv på den punkten.
Herr talman! Mediepolitik handlar om makt, och det handlar också om yttrandefrihet. Just därför värnar vi en TV och radio i allmänhetens tjänst där den vanliga människan, liksom föreningar och folkbildare av olika slag, kan komma till tals. Därför vill vi utvidga och bredda public service ännu mer än i dag. Vi kan t.ex. ta den reklamfinansierade TV:n eller radion. Deras koncept bygger ju på att försöka få tittare och lyssnare att ta del av deras program för att de därmed också ska titta på den reklam som faktiskt finansierar kanalens verksamhet. Det är det som skillnaden. Man kan fråga sig: Vad är det då som styr det människor tittar på? Därför är det viktigt med public service där människorna själva bättre kan komma till tals och där man också har ett varierat utbud både på djupet och på bredden som kan tillgodose en bred allmänhet. När det gäller tidskriftsområdet är jag också övertygad om att det behöver göras mycket. Alla de kulturtidskrifter som jag skulle vilja se finns inte i hyllorna - åtminstone inte på våra bibliotek.
Herr talman! Får jag haka på det här sista med tidskrifterna. Det är ju faktiskt så att där fungerar det ungefär som vi har tänkt oss när det gäller mediepolitiken. Statens kulturråd har ett anslag för att kunna hjälpa till att publicera och ge ut tidskrifter inom snäva områden medan de som bär sig av egen kraft inte alls har samma form av bidrag från staten. När sedan Charlotta Bjälkebring efterlyser bredd och djup verkar det som om hon inte har hittat fjärrkontrollen där hemma. De flesta TV-tittare i dag har ju lärt sig att skapa bredd och djup genom att hoppa mellan olika program, genom att välja mellan public service-kanaler och reklamfinansierade kanaler, mellan sin öppna kanal kanske, om de bor i en stad där det finns en sådan, eller någon annan satellitdistribuerad sändning. Att då begära att public serviceverksamheten skulle täcka in alla de här önskemålen och förväntningarna är, menar vi, att ha för stora förhoppningar på public service. Att reklamkanalerna får tittare till sina program tyder väl egentligen på precis det vi vill åstadkomma, nämligen att de visar de program som publiken är intresserad av att se och som publiken önskar sig. Att då public service går in som ett komplement och visar det som inte riktigt har samma tittarsiffror, det är den mediemiljö som vi ser framför oss.
Herr talman! Jan Backman tycker att tidskriftsstödet och tidskriftsdistributionen fungerar. Jag vet att de som jobbar med olika typer av kulturtidskrifter inte är eniga med Jan Backman i den frågan. Särskilt tidskriftsdistributionen måste få någon typ av förbättring. Sådana förslag kommer vi tillbaka till i utskottet under nästa år tror jag eftersom en av våra motioner, som just tar upp de här frågorna, fick vila det här året. Det här med zappande tyckte Jan är ett bra sätt att försöka skapa sig den mångfald man vill ha i sin TV ruta. Zappande är faktiskt något av det värsta jag vet. Så fort mina barn försöker göra det sticker jag en tidning i handen på dem och säger: Läs i programtablån och bestäm vad du ska se. Håll inte på och zappa. Verklighetsbilden blir väldigt snuttifierad. Vi måste göra ett val på ett annat sätt. Därför föreslår jag att man ska titta i tidningen och bestämma sig för vad man ska se på i stället för att låta TV:n styra. Just därför är det så viktigt att public service har det här breda utbudet så att man inte ska behöva ha betalkanaler eller reklamkanaler där det hela tiden bryts av med reklam. Man ska kunna välja ett program och titta på hela programmet från början till slut. Det ska public service stå för; en bredd och ett djup.

Herr talman! I norra Sverige är intresset för regionala nyhetssändningar mycket stort. Nordnytt ses av 28 %. Mittnytt ses av 27 % av befolkningen. Det är de högsta tittarsiffrorna för regionala nyhetsprogram i hela landet. Vad kan vi lära oss av det? Jo, att befolkningen tycker att det som händer i närområdet där man bor är viktigt. Det är viktigt för den lokala debatten, och dessutom är det en viktig demokratifråga. Var du än bor har du rätt att få lokal information och inte bara Stockholmsinriktade nyheter. Därför tycker vi i Centerpartiet att det är viktigt att public serviceverksamhetens nyhetsförmedling kännetecknas av djup och bredd. Utskottet har också i betänkandet lyft fram vikten av att händelser i hela landet ska speglas i nyhetsrapporteringen. Men i dag ser vi dessvärre att antalet journalister som ska bevaka händelser runtom i landet minskar. Jag fortsätter med exempel från Norrland, som ju faktiskt är två tredjedelar av Sveriges yta. Ekot har en person, som arbetar från Storuman, som ska bevaka vad som händer i Norrland. Det är ett omänskligt uppdrag. Visserligen är tekniken välutvecklad, och man kan naturligtvis mycket väl bo i Storuman och bevaka. Men det är ett för stort område. Dessvärre är det inte bara Sveriges Radio som drar ned på journalisterna, utan det gör även SVT. Rapport och Aktuellt har tre personer som bevakar nyheter utanför Stockholmsområdet, nämligen i Malmö, Göteborg och Umeå. Tidigare har vi sett att andra medier, t.ex. TT, har skurit ned på bevakningen av nyheter i Norrland. Människor som bor utanför storstadsregionerna upplever att det bara är sådant som händer i storstäder som är viktigt. Herr talman! Samtidigt som antalet nyhetsjournalister minskar så ökar kraven på att den lokala radion och de regionala TV-kanalerna ska ha större beredskap för riksnyheter. Tanken med det är att de lokalt och regionalt arbetande nyhetsjournalisterna ska arbeta även för riksmedierna. Det är bra, tycker vi i Centerpartiet. Men då behövs det också mer resurser för det och inte mindre. Det hoppas jag att regeringen inser och tänker på inför vårpropositionen. Den regionala utredningen som beräknas bli klar i april aviserar inte höjda bidrag till de lokala och de regionala kanalerna, enligt initierade personer. För att få budgeten att gå ihop kommer det i stället att ske på bekostnad av att man får kortare sändningstider i de regionala kanalerna och minskade möjligheter för lokalradion att bearbeta sitt material, så att det blir intressant för rikssändningar. Herr talman! Jag ska övergå till att tala lite grann om funktionshindrades möjligheter att ta del av program i radio och TV, vilket även de andra talarna har varit inne på tidigare. Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 5 och 6. Synskadade har samma rätt som oss seende att ta del av TV-program. Den digitala tekniken kommer att göra det möjligt att införa nya tjänster, och det kommer att leda till att synskadade får en förbättrad möjlighet att ta del av textade program i TV genom att texten kan avlyssnas. Men för att det ska bli möjligt måste utredaren som ser över digitala sändningar få i uppdrag att se över möjligheterna inför kommande tillståndsperiod. Fram till dess att digitala sändningar fungerar över hela landet, och dessutom att alla analoga sändningar har upphört, är det viktigt att synskadade får möjlighet att utnyttja annan teknik för att kunna ta del av textremsan. Det finns i dag mottagare som kan kopplas till TV:n som gör att man kan höra den upplästa textremsan och dessutom få en målande verbal bild av vad som händer i rutan. En sådan mottagare är t.ex. Auditel som redan används i ett EU-projekt. Även personer med dyslexi och afasi kan ha glädje av en sådan mottagare. Herr talman! Hörselskadade behöver också få bättre möjligheter att ta del av public servicesändningar i radio och TV. De har samma rätt som hörande att ta del av det som händer. Därför måste vi se till att alla TV-program textas första gången som de sänds och inte först i reprissändningarna. Det är en rimlig begäran att de ska kunna ta del av alla sändningar i TV, oavsett om det är filmer, nyheter, dokumentärer eller debatter. Hörselskadade har också rätt att kunna diskutera TV-programmen dagen efter att de har sänts och inte först när de har gått i repris. Beträffande radiosändningar kan det tyckas att det är svårt att erbjuda hörselskadade möjlighet att ta del av sändningarna. Men att de inte kan höra sändningarna bör i dagens tekniska samhälle inte vara något problem. Radiosändningar kan läggas ut på webben, och därmed kan hörselskadade läsa det som sänds i radion. För att klara det behövs det naturligtvis mer resurser. Redan i dag lägger en del radiostationer ut sina nyheter på webben därför att de inser värdet av att alltid vara uppdaterade med färska nyheter. Men de som gör det har egentligen inte resurser till det. De gör det av intresse för att få ut information och även för att stödja speciellt hörselskadade. Slutligen, herr talman, vet vi alla att våldet, och då även det sexualiserade våldet, har ökat i samhället och att det har ökat långt ned i åldrarna. Barn och ungdomar får i dag leva med att okvädinsord kastas i ansiktet på dem redan vid låga åldrar. Hur reagerar de? Vi har ju nyligen haft en debatt i kammaren om sex och våldsporr. Låt oss därför ta lärdom av det som föranledde den debatten. Vi behöver veta mer om hur sexualiserat våld i olika medieformer påverkar människan. Det saknas forskning i dag om hur speciellt små barn påverkas av det. Tidigare hade Sveriges Radio en publik och programforskning som lades ned 1993. Visserligen sker det forskning i andra länder, men vi kan ju inte lita på andra länders forskning och att den stämmer in på våra tittare. Vi har ju olika kulturer i olika länder, och vi sänder dessutom olika program i olika länder. Därför bör vi från statens sida uppmana till ökad forskning för att man ska få reda på hur barn påverkas av det sexualiserade våldet. Herr talman! Vi i Centerpartiet yrkar därför bifall till reservation 10 och som jag tidigare sade även till reservationerna 5 och 6.

Herr talman! Det är möjligt att jag inte utnyttjar alla mina tio minuter som jag har begärt, men jag har aldrig hört någon klaga på det. Det beror bl.a. på att vi alla går i väntans tider när det gäller radio och TV. Jan Backman redogjorde för sändningstillståndstider, särskild utredare och parlamentarisk beredningsgrupp. Det har gjort att vi från Folkpartiet i vår motion inte har tagit upp stora delar av public serviceverksamheten. Men det finns ju områden som vi varken kan eller vill avstå från att kommentera eller där vi varken kan eller vill avstå från att verka för förbättringar. Det gäller framför allt de funktionshindrades möjligheter att ta del av det radio och TV-utbud som kommer från public service-företagen. Jag tycker i och för sig inte att skillnaderna är så rasande stora i formuleringarna mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationerna beträffande syn och hörselskadade. Men det handlar från oss reservanter om en skärpning av skrivningen med detta tillkännagivande om tilläggsdirektiv till utredaren för att man ska få fram sådana underlag som sedan underlättar för den parlamentariska beredningsgruppen att säkra kraven på SVT inför kommande år. Både Inger Davidson och Birgitta Sellén har ytterligare utvecklats argumentationen, och jag behöver inte upprepa den. Den tekniska utvecklingen förbättrar hela tiden möjligheterna för både syn och hörselskadade att vara med i samhället. Och givetvis ska vi ställa tuffa krav. Tyvärr gäller det ju en ökande skara, inte minst bland hörselskadade. Parentetiskt måste jag ju säga att jag skulle välkomna en skärpning av lagstiftningen när det gäller ljudnivåer för att förebygga kommande generationers lomhördhet. Bl.a. disco och t.o.m. en del bioföreställningar kan vara rent smärtsamma. Och det är naturligtvis viktigt att få fram hjälpmedel som vi diskuterar här för att dessa människor ska kunna ta del av radio och TV. Men det är ju än viktigare att förebygga dessa skador. Jag ska även ta upp teknikutvecklingen på ett annat område. Jag hörde kollegan Eva Flyborg i ett annat sammanhang hänvisa till Alice i Underlandet - att man får springa för att stå stilla, men för att komma någonstans måste man springa fortare. Det handlar naturligtvis om IT-utvecklingen. Detta anknyter till vår reservation 12. Det kan i förstone tyckas som om vi är teknikfientliga. Så är självfallet inte fallet. Det tror jag att var och en inser. Vad det handlar om är om vi måste springa fortast. Även utskottet har en skrivning som kan tolkas åt vårt håll i vår motion. Utskottet skriver nämligen att det är angeläget att public service-företagen ligger långt framme när det gäller utvecklingen av ny teknik men understryker samtidigt att kostnaderna måste vägas mot det behov som finns av nya programtjänster och det resultat som kan förväntas av teknikövergången. Egentligen har vi väl inte så mycket emot den tolkningen. Men vi vill vara tydligare och framhärdar i att Sverige inte behöver ligga först med den jämförelsevis lilla marknad som vi har här. Det är ju inte så sällan som någon har sprungit före för att finna att det blev fel väg. Och då kan det både bli ensamt och dyrt. En liberal utgångspunkt är att det inte går att tvinga på marknaden en produkt som marknaden inte är mogen för. Och vi ser att utvecklingen och försäljningen av digitala mottagare väl inte har varit något hit eller framgång så här långt. Och staten bör då inte heller via subventioner eller på annat sätt försöka påverka marknaden i en speciell riktning. Det är som om staten skulle ha subventionerat de första mobiltelefonerna och låst fast skattepengar i NMT-tekniken som ju är helt ute nu. Det bör alltså handla om att vi är med i loppet men vi behöver ju inte vara harar, för de brukar antingen få bryta loppet eller komma sist i mål. Vad man betalar för, så länge vi har ett licensfinansierat system, är mottagandet av programutbud från SVT - kanske gäller det inte tekniken som sådan. Även om jag inte tittar en minut på SVT:s sändningar måste jag betala licens om jag har en mottagare för att se andra kanaler - men det är en annan sak. Vi tycker inte att det är rimligt att man, om man vill se SVT via ett digitalt system, kan riskera att få betala ytterligare avgifter. Det är mot den bakgrunden som vi reserverar oss när det gäller SVT:s önskan om att medges få ta ut avgifter för tillhandahållande och hantering av programkort för marksänd digital TV. Sedan har vi frågan om hur länge man ska driva parallella distributionssystem, dvs. digitala och analoga system. Det finns ingen reservation i det sammanhanget men väl ett särskilt yttrande tillsammans med Centern och Vänstern. Vi framhåller att vi utgår från att parallellsändningar ska pågå under lång tid. Även om TV-apparater reellt sett blivit billigare med tiden är det väl inte rimligt att väl fungerande apparater ska slängas på sophögen därför att sättet att sända program ändras. Det finns en reservation om en fristående filmoch TV-fond. Vi hade frågan uppe här i kammaren i höstas i debatten om film. Den här fonden har föreslagits i en utredning som Leif Furhammar gjorde för några år sedan. Vi anser att det är olyckligt att fonden har försvunnit ur bilden och ser gärna att regeringen återkommer om den saken. Under debatten i dag har det ju skickats diverse stafettpinnar här från talarstolen. Jag får väl skicka vidare till Ewa Larsson att eventuellt utveckla det här ytterligare. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 12 under mom. 13 men givetvis står jag bakom övriga reservationer där Folkpartiet finns med.

Herr talman! Ja, så har nu utskottet avstyrkt alla motioner med synpunkter och förslag om förbättringar vad avser radio och TV. Motivet är det vanliga: att public service-avtalet ska utvärderas. Men vissa saker bör diskuteras och åtgärdas under resans gång, tycker vi i Miljöpartiet. Det är inte bara vart fjärde år som förändringar ska ske. Vi kan först titta på den icke kommersiella TV:n. Här har vi ett exempel på en åtgärd som kan ske nu, och det är att uppmana regeringen att återkomma med ett förslag till hur den icke kommersiellt drivna Öppna kanalen kan få ekonomiskt statsstöd. Öppna kanalens verksamhet är unik i sitt slag. Den är ickekommersiell och som sådan har den stor betydelse för grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet, informationsfrihet och jämställdhet. Öppna kanalen kan i dag ses av drygt 1 miljon människor. Det är främst de större kommunerna som har råd att ge pengar till de olika föreningar som driver Öppna kanalen. Det här ger en regional obalans som inte är acceptabel. Oavsett var man bor i landet ska man ha tillgång till fria medier. Det har regeringarna i Tyskland och Danmark för länge sedan insett. Det är hög tid också för den svenska regeringen att ta sitt regionala ansvar även i den här frågan. Därför yrkar vi bifall till reservation 20 under mom. 23. Sedan har vi mångfalden. Vi tycker att det är en typisk avtalsperiodsutvärderingsfråga just om Sveriges Television i dag tillhandahåller TV-program som speglar den kulturella mångfalden i landet och om de utländska programutbuden speglar olika kulturkretsar. Så står det i gällande avtal. Denna fråga och många andra frågor om bredd, kvalitet och fördjupning tar vi upp just vid utvärderingen. En stafettpinne gäller frågan om en filmfond. Det här en liten följetong, och detta kommer vi tillsammans med Folkpartiet att envist fortsätta att upprepa. Det gäller behovet av att upprätta en fri utvecklingsfond. Under de fem år som jag varit riksdagsledamot har frågan beretts men någon gång ska väl beredningen vara klar. Film är den konstform som näst efter musiken når flest människor. Dvd-formatet har gjort det praktiskt möjligt att se film på vanliga hemdatorer. Med de digitala sändningarna över marknätet kommer det tillgängliga utbudet av film på TV att öka väsentligt. I det sammanhanget ser vi det som viktigt att möjligheten för fria filmare att söka bidrag för sina produktioner ökar. Med detta yrkar jag bifall till reservation 19 under mom. 22. Vidare har vi grannlands-TV. I måndags och tisdags var jag m.fl. i denna kammare med Nordiska rådet i Köpenhamn. På kvällen och på morgonen kunde vi se danska, norska och svenska program. Det var endast de norska nyheterna som beskrev oroligheterna i San Sebastian inför deras val. Vi är nu, uppriktigt sagt, trötta på den svenska regeringens oförmåga att inte ge den svenska TV publiken möjlighet att se grannlands-TV. Jag tycker att det är svagt av utskottet att inte enhetligt kunna markera till regeringen att man nu skyndsamt måste lösa de ekonomiska, juridiska och tekniska problem som hör ihop med distribution av nordiska TV kanaler i Sverige. Det är helt sanslöst att just vårt land ska ha så speciella problem när det går alldeles utmärkt att se grannlands-TV i Danmark och Norge. Här har vi en gemensam reservation med Vänsterpartiet och Moderaterna. Sedan gäller det barnen och avsaknaden av forskning om hur sexualiserat våld i olika medieformer påverkar barn. Utskottsmajoriteten menar att frågan är värd stor uppmärksamhet - man tackar! - och att forskningen är fri, så därför ska vi inte ha fler synpunkter utöver att frågan ska uppmärksammas. Ja, så är det och så ska det förbli - forskningen är fri. Men det som är frihet för en är ofrihet för en annan. Miljöpartiet menar att när vi som beslutsfattare behöver underlag för att se om lagar behöver förändras, så går det inte i detta avseende därför att det inte finns något underlag - det saknas forskning. Vad regeringen omedelbart kan göra är att öka anslagen till Nordicom nu när Unesco tagit bort sitt bidrag. Generellt sett har en kvantitativ nedgång skett inom forskning i Sverige rörande barn och medier. Det har skett sedan Sveriges Radios program och publikforskning lades ned år 1993. Vi får alltså finna andra vägar i dag, för vägarna är tydligen icke riktigt funna ännu. Vår tidigare internationellt framträdande roll inom barnforskningsområdet behöver alltså återupprättas. Sedan vill jag säga lite grann om nyheterna. Det finns i dag en oro kring hur det kommer att bli med nyhetsbevakningen framöver. Den nyligen beslutade omorganisationen på Sveriges Television bidrar till den ökade oron. I public service-avtalet står det uttryckligen att det ska finnas två separata nyhetsredaktioner men i dagens hastiga tempo med mer fast food än näring att växa av vill vi lyfta fram nödvändigheten av att Sveriges Televisions nyhetsförmedling även framdeles ska kännetecknas av både djup och bredd. I en globaliserad värld behöver också den internationella nyhetsbevakningen fördjupas och nyanseras. Vi anser att den utredare som nu förbereder arbetet för den kommande parlamentariska kommitté som ska utvärdera public service-avtalet borde ha fått ett tilläggsdirektiv om att extra se över nyhetsförmedlingens roll i samhällsbygget. Nu ansåg inte utskottsmajoriteten att det var nödvändigt. Man kan kolla extra på detta, sade man, precis som man sade om handikappades, hörsel och synskadades möjligheter att se och höra public service. Visst kan så ske utan tilläggsdirektiv. Nu får vi se om det blir så. Till slut, herr talman, om kvalitetsmedel. Vi har alltså tre olika programbolag: SVT, SR och UR, och alla tre bör hänga med och helst gå lite före, tycker vi i Miljöpartiet, i den digitala utvecklingen. Det vill vi i Miljöpartiet därför att vi vill ha en stark och konkurrenskraftig public service, men det är viktigt och ett måste att teknikutvecklingen inte går ut över programkvaliteten. Kvalitet är konkurrensmedel nummer ett. Därför bör samtliga tre programbolag ges ett ekonomiskt kvalitetstillskott. I dag haltar det ekonomiska stödet. Tack!
Herr talman! Som sagts tidigare var det inte så länge sedan som vi diskuterade TV i kammaren. Det gällde då utbudet av våldsporrfilm i några av de kommersiella TV-kanalerna. Jag tror att de insatser som bl.a. s-kvinnor har gjort har skapat en ökad medvetenhet och kanske också gett en del kommersiella TV-bolags ägare en rejäl tankeställare. Jag kan konstatera att den aktuella debatten om de kommersiella TV-kanalerna och våldet alltså inte handlar om public service i första hand. När det gäller över huvud taget våldsskildringar i TV kommer de, som utskottet också påpekar, från i första hand andra programkanaler än SVT. Det public service-bokslut som precis har kommit från Sveriges Television visar för övrigt att man har en väldigt bra utveckling när det gäller våldsskildringar i TV. Det är ganska så starkt reglerat för deras del. Det vill jag säga med anledning av de inlägg som varit här tidigare. Det hindrar inte att den kommande beredningen får anledning att titta ytterligare på detta. Regeringen har genom den särskilda utredaren Anders Ljunggren lämnat ut ett uppdrag att lägga fram ett underlag för den här beredningen om villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst under nästa avtalsperiod, som startar år 2002. Utskottet räknar för sin del i betänkandet upp ett antal punkter som är vägledande för public service: redaktionell självständighet, opartiskhet, saklighet, mångfald, decentralisering. Där vill jag säga till Birgitta Sellén att decentralisering innebär att 55 % av utbudet ska vara producerat utanför Stockholm. Det finns självklart anledning att titta vidare på detta. Det handlar om hög kvalitet i programmen och om kulturansvar. Naturligtvis kan public service-företagen utvecklas ytterligare. Det är också det som beredningen just nu handlar om inför det nya tillståndet. Jag vill alltså konstatera att public service i dag i hög grad lever upp till de krav som vi hittills har ställt. Nu får vi se hur vi ska kunna gå vidare. Om detta råder det en ganska bred enighet. Moderaterna har som vanligt en annan uppfattning. De har minst en reservation som i vart fall jag inte blir klok på. De föreslår att public service ska ägna sig åt kvalitet och fördjupning. I moderaternas vision ingår vidare att Sveriges Television och Sveriges Radio ska bli en nyskapande kraft i det svenska kultursamhället. Moderaterna har också synpunkter på nyhetsförmedlingen. Partiet tycker att den ska ha "en redaktionellt fri och oberoende ställning". Jag måste erkänna att jag har svårt att ta den moderata reservationen på allvar. Jag tror också att företrädare för andra partier som i likhet med oss socialdemokrater har en positiv syn på public service ställer sig frågande till reservationen. Moderaterna ger intrycket att det i dag är eländigt ställt inom Sveriges Radio och Sveriges Television. Men med de åtgärder som moderaterna föreslår ska allting bli bra. I själva verket utmärks verksamheten redan i dag i stor utsträckning av det som moderaterna påstår sig vilja skapa. Jag tycker också att den vrångbild som moderaterna ger public service är mycket orättvis mot personalen vid Sveriges Radio, Jag ska kommentera ytterligare en punkt i moderaternas reservation. De förändringar moderaterna föreslår gör att "en statligt kontrollerad medieverksamhet inte kommer i konflikt med yttrandefrihetens och tryckfrihetens principer". Jag har ställt frågan i tidigare debatter och måste upprepa den: Är det inte dags att moderaterna slutar att insinuera att Sverige har en av staten hårt kontrollerad och styrd radio och TV? Jag är medveten om att moderaterna i likhet med de flesta högerpartier i Europa kämpar i motvind. Men jag betvivlar att vulgärargument av det här slaget är rätta sättet att vända utvecklingen. Om inte annat borde moderaterna kunna visa så pass mycket respekt för de anställda vid Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television att de inte beskriver dem som lydiga marionetter. Jag noterar också att moderaterna som vanligt bara är bekymrade över statliga monopol. Jag gillar inte heller monopol, och det har vi som bekant inte i Sverige. Däremot är jag bekymrad över att vi får allt mäktigare privata monopol. Detta är ett växande problem både i Sverige och ännu mer i ett internationellt sammanhang. Om detta förs det en seriös debatt i vårt land och i många andra länder. Men denna viktiga debatt tycks ha gått moderaterna helt spårlöst förbi. För dem är det bara svenska staten och socialdemokratin som är ett problem. Man kan undra hur inskränkt man kan bli i sin analys av de här frågorna. Jag tror när det gäller det fortsatta beredningsarbetet inför den nya avtalsperioden att det finns goda förutsättningar att skapa en bred enighet om att Sverige ska ha public service genom ett brett utbud av hög kvalitet som kan tillgodose många olika smakriktningar. Public service ska vara ett slagkraftigt alternativ till de kommersiella kanalerna, som självklart också har en viktig plats i utbudet. Ska public service kunna vara detta slagkraftiga alternativ går det naturligtvis inte att göra som moderaterna föreslår, att sälja ut en TV-kanal och två radiokanaler och dessutom snäva in den programverksamhet som public service ska ägna sig åt och dessutom bjuda de kommersiella satellitkanalerna på att vara gratisbolag i deras programbukett. Det är ganska fantastiskt att moderaterna anklagar oss socialdemokrater för att styra Sveriges Radio och Sveriges Television samtidigt som partiet föreslår att vi politiker ska tala om vilka program som de ska få syssla med. Vi ska inte få sända i Sveriges Television program som t.ex. kommersiella bolag lika väl kan sända. Jag hoppas och tror att den fortsatta beredningen av framtiden för public service kan samla en bred majoritet, och moderaterna får väl fortsätta sin ökenvandring. Jag ska kort kommentera några av inläggen och reservationerna. Ett genomgående tema för många har varit vikten av att funktionshindrade får bättre tillgång till SVT:s program. Jag instämmer. Jan Backman har tidigare citerat direktiven. Direktiven till Anders Ljunggren är klara. Man ska öka tillgängligheten. Ser vi bakåt vad som har hänt under perioden 1996-1999 kan vi se att t.ex. antalet TV-textade timmar ökat med 32 %. Det är alltså en ökning med 714 timmar. Jag är inte nöjd. Jag tycker att vi kan gå längre när det gäller att stödja hörsel och synskadade. Det får vi anledning att titta på i det fortsatta beredningsarbetet. Också här redovisar public servicebokslutet mycket intressant statistik som jag tycker att vi alla politiker borde titta närmare på. Davidson hade uppe det i sitt anförande. Jag vill bara konstatera att Sveriges Television för sin del har mycket strikta regler för detta. Jag ska gärna återkomma i replik och närmare redogöra för hur det ser ut för närvarande. De 20 reservationerna med 23 yrkanden totalt ser jag som att man i allmänhet känner omsorg om verksamheten i public service. Men som jag konstaterade finns det t.ex. våldsinslag, som är betydligt allvarligare problem i andra Lennart Kollmats ska få göra en kommentar. Han har av någon anledning lierat sig med moderaterna i reservationen om tekniken. Han tycker inte att Sveriges Television eller public service ska gå i spetsen på något sätt. Jag tycker att det är väldigt viktigt och bra att man ligger långt framme i Sveriges Television och Sveriges Radio med de terrestra digitala sändningarna. Nu sker ju också en successiv utveckling på den här sidan. Jag kan förstå att moderaterna inte vill att public service ska ligga i täten på detta område heller, men jag är lite förvånad över att Lennart Kollmats har lierat sig med dem. Jag vill gärna att han ska få tillfälle att utveckla detta. Till sist vill jag kommentera de nordiska TV sändningarna. Jag delar uppfattningen att det har gått för trögt och för sakta med detta. Vi måste se till att det sker någonting så att man kan överföra de nordiska public service-företagens sändningar till grannländerna. Jag tog själv initiativet vid Nordiska rådets Stockholmssession till en diskussion om det här. Jag förväntar mig att ministerrådet i Nordiska rådet ger en avrapportering i juni, vid sammanträdet i Oslo, om vad som har hänt. Dessutom kan jag tillägga att generalsekreteraren i Föreningen Norden, Anders Ljunggren, faktiskt är den som tittar på förberedelserna av hela processen inför det nya avtalet. Jag kan försäkra att jag i Nordiska rådet ska göra vad jag kan för att fortsätta att driva frågan.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
Herr talman! Jag vill ställa en fråga som handlar om bildens genomslagskraft - i synnerhet den rörliga bildens genomslagskraft. Jag undrar om Åke Gustavsson kan svara mig på varför vi har olika lagstiftningar för public service och den reklamfinansierade televisionen vad avser grovt våld.
Herr talman! Svaret är enkelt. Precis som Inger Davidson sade är det just därför att public service är public service och av allmänheten ägt som man ställer extra stora krav på det. Det tycker jag är rimligt, riktigt och naturligt. Dessutom är det faktiskt viktigt att visa en del våld. Det gäller det verkliga våld som förekommer och det som sker runt om i världen. Det påverkar utvecklingen, och det är viktigt. Vad som sägs ur Sveriges Televisions synpunkt när det gäller skildringar av våld innebär en ganska skarp gräns för sådana skildringar i fiktionsprogram. Därför placerar man inte scener innehållande grova våldsskildringar före kl. 21. I sitt public service-bokslut säger man också någonting som jag tycker är viktigt, nämligen att Sveriges Television är skyldigt att spegla det existerande våldet i samhället i nyhets-, samhälls och dokumentärprogram. Det kan ibland innebära att Sveriges Television måste visa bilder som kan verka upprörande på publiken. Det finns dock tillfällen då sådan upprördhet är ofrånkomlig för den fulla förståelsen av vad som skildras. Onödigt närgången och detaljerad bildjournalistik ska däremot inte förekomma. Jag delar alltså Inger Davidsons uppfattning att vi har anledning att ställa större krav på ett public service-företag än på den kommersiella marknaden.
Herr talman! Min fråga handlar om skälet till de olika lagstiftningarna. Jag menar att bildens genomslagskraft är densamma oavsett om bilderna sänds kommersiellt eller via public service. I Norge har man samma lagstiftning när det gäller det pornografiska nattutbudet, och det har man även i England. I Finland funderar man däremot på att ta bort 18-årsgränsen på sina nattsändningar, vilket är helt oförklarligt. Man kan ju ladda ned programmen på natten och se dem vilken tid på dygnet som helst. Jag tycker att vi skulle kunna modernisera vår lagstiftning och inse att det är samma grova våldsskildringar, som har samma genomslagskraft oavsett var de visas. Skulle vi inte kunna enas om att i alla fall fundera på om inte påverkan är densamma?
Herr talman! Jag har ingenting emot det - tvärtom. Det är bara det att i det här sammanhanget är det kulturutskottets betänkande som handlar om public service som gäller. Det är också det som är vårt beredningsområde. Radio och TV-lagen i övrigt är primärt konstitutionsutskottets ansvarsområde. Men den senaste tidens debatt visar att det finns en viss upprördhet över hur en del kommersiella TV kanaler har hanterat de här frågorna. Det finns säkert anledning att överväga detta. Jag har valt att svara utifrån hur Sveriges Television hanterar frågan.
Herr talman! Ja, Åke Gustavsson - jag är medveten om att 55 % av programmen ska produceras ute i landet, och att det är kanalcheferna som delar ut uppdragen. Exempelvis produceras radions samhällsprogram i Norrköping alternativt Örebro. Det är ganska tunga program. Andra lokala radiostationer upplever att de får enklare uppdrag. De har dessutom stora problem med ekonomin redan tidigare eftersom man skar ned verksamheten väldigt starkt 1996, vilket har gjort att lokalradiostationerna har tagit bort sina tekniker. Journalisterna får sköta både intervju och teknik, medan man här i Stockholm fortfarande har kvar teknikerna. Jag undrar hur Åke Gustavsson ser på att de lokala och regionala kanalerna ska ha en ökad beredskap utan att få någon förstärkning i samband med att man skär ned på övriga journalister som ska bevaka hela landet.
Herr talman! Sveriges Television är i en tuff ekonomisk situation - det är vi alla väl medvetna om. Det gäller för övrigt också Sveriges Radio. Det är de här kärva ekonomiska resurserna som leder till att man gör förändringar. Däremot vill jag påstå - och där tror jag också att jag har en viss trovärdighet - att jag inte accepterar att man bygger på i Stockholm samtidigt som man skär ned ute i landet. Menar vi allvar med en television i allmänhetens tjänst, att den ska vara tillgänglig för alla och att den ska vara Sveriges, och inte Stockholms, television så ska den också spegla Sverige. Jag tycker principiellt att en regional redaktion ska ha två uppgifter. Den ena ska vara att spegla det som händer i regionen för regionala mottagare, tittare och lyssnare. Den andra är att göra program som ska sändas över hela Sverige. Det handlar alltså i det avseendet om ett riksuppdrag. Inför den kommande beredningen av ärendet tycker jag att detta är en ganska rimlig utgångspunkt.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande tycker jag precis som Åke Gustavsson att det är bra att de regionala och lokala journalisterna ska bevaka saker och ting. Men med de knappa resurser de har i och med att man har fått säga upp folk tidigare finns det inte möjlighet att bearbeta programmen så att det blir intressant att ta emot dessa radio eller TV sändningar. Dessutom sitter det bara en person i Stockholm och bevakar 24 lokalradiokanaler. Det är också en sådan här omänsklig uppgift. Det gläder mig att Åke Gustavsson trycker på att det är viktigt att detta är hela Sveriges kanaler. Tillsammans kan vi kanske påverka så att man skär ned lite grann på teknikerna här i Stockholm så att lokala och regionala kanaler genom en omfördelning kan få lite mer bidrag. På så sätt kan det snurra runt bättre för hela landet.
Herr talman! Vi ska inte gå in i Sveriges Televisions inre organisation. Det tror jag inte är vår uppgift som politiker. Vi ska ange riktlinjer, och det har jag försökt tala om. Det är Sveriges Television, och inget annat.
Herr talman! Åke Gustavsson väljer att först måla upp en bild av vad moderaterna tycker om public service, och sedan angripa den. Så gör ju gamla ärrade stridskämpar på det politiska debattfältet, men jag har svårt att instämma i den bilden. Jag har noterat de här orden: Moderaterna anser att det är eländigt ställt inom public service, och tilltror det inte någonting. Men det är faktiskt det vi gör - vi bara pekar på att public service nu ska uppträda i en ny mediemiljö där det både öppnas nya möjligheter och ställs nya krav. Vi säger ju att vi vill se en utveckling mot ökad kvalitet och fördjupning utifrån den kvalitetsnivå som man nu befinner sig på. Vi har talat om att man, genom att avstå från att göra sådant som andra gör lika bra, frigör resurser för att höja sin kvalitetsstandard. Då blir det alltså en public service-verksamhet som verkligen blir en angelägenhet för hela svenska folket. Vi är inte på något sätt anhängare av privata monopol, som Åke Gustavsson påstår. Vi har på olika sätt försökt motverka det. Konkurrenslagstiftning och annat har ju väldigt mycket präglats av moderata politiska krafter. Sedan påstår han också att Lennart Kollmats har lierats sig med oss när det gäller SVT:s och SR:s plats i den tekniska utvecklingen, men det kanske Lennart Kollmats själv bemöter sedan. Men det är faktiskt en folkpartistisk reservation som vi ställer oss bakom. Till sist vill jag bara säga något om detta att också byta inriktning på verksamheten när nya förhållanden uppträder. Det är faktiskt så att den nya TV-ledningen också själva har annonserat att man menar att situationen i dag är sådan att det finns anledning att se över programformerna, och det tycker vi att de ska få göra när det nya avtalet träder i kraft.
Herr talman! Jag kan inte hjälpa att jag målar upp den här bilden när jag citerar vad Moderaterna har skrivit i sin reservation. Det är er bild det handlar om. Att snäva in Sveriges Televisions möjligheter att göra program och säga att man inte ska få sända breda program är ju inte att höja kvaliteten, om det är det ni är ute efter. Jag citerar direkt ur motionen. Där står det: "Att t.ex. ge public service-företagen förtur att sända vissa idrottsevenemang är inte förenligt med denna roll." Varför ska inte Sveriges Television tillsammans med EBU få distribuera OS till svenska tittare? Varför ska de inte få sända VM i fotboll? Jag menar att det är exempel på att man vill snäva in. Resultatet av den moderata politiken blir att när ni har sålt ut en av Sveriges Televisions kanaler snävar ni verkligen in programverksamheten. I förlängningen blir det inte heller någon angelägenhet för hela svenska folket. Jag vill att det just ska vara en angelägenhet för hela svenska folket. Det finns siffror som visar att man har både bredd och djup. I genomsnitt ser 53 % av svenska folket i dag någon av sändningarna från Sveriges Television. Det får de gärna fortsätta med. Men utöver den här bredden ska vi också kunna producera djup genom lite mer udda program.
Herr talman! Åke Gustavsson nämner idrottsevenemangen. Det var faktiskt inte så att SVT skulle få konkurrera på likvärdiga villkor med övriga kanaler om att få sända intressanta idrottsevenemang. Det var så att man skulle få förtur att göra det, och denna förtur skulle vara styrd av ett politiskt beslut. Det är detta vi har opponerat oss emot. Om man når överenskommelser med dem som erbjuder idrottsevenemang av olika slag är det klart att man också ska sända dem till svenska folket. Den insnävning som Åke Gustavsson pratar om kan, åtminstone för mig, innebära en fördjupning. Att man inte håller på med allting behöver inte innebära en kvalitetssänkning så länge det man fortfarande åtar sig att genomföra på det kulturella området, inom nyhetsförmedlingen och samhällskritiken görs på ett sätt som uppmärksammas och uppskattas av tittare och lyssnare.
Herr talman! Jag tycker inte heller att man ska hålla på med allting. Men de program man sänder ska genomgående ha en hög kvalitet. Man får gärna sända s.k. såpa om den har en hög kvalitet, och det gör man ju också genom t.ex. Rederiet. Det tycker jag att man ska fortsätta med. Sedan kan jag för min del privat tycka att man borde sända ett och annat program som man för närvarande inte sänder, men det har jag som politiker ingen anledning att lägga mig i. Jag tycker faktiskt att t.ex. idrottsevenemang är sådant som man ska ha möjlighet att se utan att vara hänvisad till en betal-TV-kanal. Det är faktiskt jag som TV-tittare som är med och betalar verksamheten. Då ska man också ha förutsättningar för ett hyggligt utbud även på det här området. Jag är medveten om att det här är en kontroversiell fråga gentemot public service-företag och idrottsrörelsen. Men det är min ståndpunkt.
Herr talman! Låt mig först förtydliga en sak när det gäller kabelkanalernas sändningar. Med olika lagstiftningsförslag som vi har fört fram vill vi försöka komma åt även dem. Åke Gustavsson och jag är överens om att riksdagen har ett särskilt ansvar för public service-kanalerna, och det är dem vi diskuterar här i dag. Det är inte det verkliga våldet som jag vänder mig emot. Visst kan det vara stötande, men det kan också finnas stor anledning att visa hur det ser ut i verkligheten. Det är på fiktionssidan som jag tycker att vi har anledning att bekymra oss för hela det breda utbud som finns. Trots allt har Sveriges Television tyvärr en del i detta, även om de är mycket bättre än de andra kanalerna. I public service-redovisningarna gör man just jämförelsen med kabelkanalerna. Då är det naturligtvis inte så svårt att bli klassens ljus, eftersom de ligger på en väldigt låg nivå i det här avseendet. Jag undrar om Åke Gustavsson tycker att det ligger på en lagom nivå i dag. Har han kontakt med föräldrar och andra som uttrycker oro för att även public service-kanalerna har låtit tröskeln bli lite för låg och släpper fram för mycket grovt våld i dag? Sedan handlade det om de funktionshindrade. Jag har också läst public service-redovisningen om ökningen av antalet textade program, plus 32 %. Men det är ju från en låg nivå. Vi kan inte känna oss nöjda, och det tror jag inte heller att Åke Gustavsson gör. Därför frågar jag också här: Varför kunde vi inte gemensamt i utskottet be att få tydligare direktiv så att vi, när vi kommer till den utredning som vi ska sitta i så småningom, hade haft ett bra underlag för att ställa krav?
Herr talman! Låt mig först ta upp detta med tilläggsdirektiv till Anders Ljunggren. Enligt direktiven ska han vara klar med sin beredning av ärendet före utgången av maj månad. Vid en snabb genomgång av de reservationer som finns här kan man se att det är åtta olika reservationer som handlar om tilläggsdirektiv till Anders Ljunggren. Det innebär att han i princip skulle ha två månader på sig att hantera de här tilläggsdirektiven om vi skulle följa detta i riksdagen. Det är naturligtvis en omöjlighet om vi inte vill senarelägga hela hanteringen. Men då hamnar vi å andra sidan i situationen att riksdagen slutligen, efter den parlamentariska beredningen, inte i tid hinner att hantera ärendet färdigt. Jag är uppriktigt sagt, Inger Davidson, inte så bekymrad över detta. Jag tycker faktiskt att direktiven är rätt hyggliga. De slår fast att man ska öka tillgängligheten. Då får han se hur man ska kunna göra detta. För det andra vet jag att man arbetar med detta i programbolagen. Det framgår också ganska bra av det public service-bokslut som är gjort nu. För det tredje, och det är också det avgörande, kommer sannolikt Inger Davidson, eller i alla fall en företrädare för Kristdemokraterna, att få ett inflytande över det fortsatta arbetet. Den frågan kommer säkert att kunna hanteras ytterligare för den händelse man inte är nöjd med den tidigare hanteringen av ärendet.
Herr talman! Jag håller med om att den här utredaren har kort tid på sig att hinna med allt han ska. Det har han också haft från början. Han skulle inte kunna behandla allt som står i de här reservationerna. Men just när det gäller de funktionshindrade finns det en stor uppslutning. Det är fyra partier som står bakom reservationen, och jag uppfattar att även de tre övriga partierna vill åt samma håll. Därför anser jag fortfarande att man skulle ha kunnat begära det just i det fallet. Hade han behövt något längre tid på sig kunde han väl ha fått det också. Även om jag kommer att ha inflytande, anser jag mig inte tillräckligt kunnig för att kunna precisera vilka krav som ska ställas för att den här utvecklingen ska gå framåt. Det hade behövts experter som hade tagit fram det. Jag beklagar alltså att vi inte tillsammans har begärt att vi ska få tilläggsdirektiv på det här området. När det gäller antalet fiktiva grova våldsinslag uppfattade jag inte att jag fick något svar från Åke Gustavsson om han anser att det är lagom i dag eller om han tycker att det vore bra om man ytterligare skärper sig och höjer standarden inom public serviceverksamheten.
Herr talman! När det gäller den sista frågan tycker jag allmänt sett att BBC har en ganska hygglig policy. Det som möjligen skiljer Sveriges Television från BBC är att det är klarare inskrivet vilka regler som finns. Det är inte ett internt papper utan ett mer officiellt papper som BBC har som sina riktlinjer. Men det får vi anledning att titta på. Vad jag har anledning att säga här är att det finns en medvetenhet om de här frågorna i Sveriges Television och att man arbetar med dem. Det har också redovisats i det public service-bokslut som jag tidigare har nämnt. När det gäller den andra frågan om funktionshindrade vill jag möjligen stilla oron genom att än en gång citera det som Jan Backman i sitt anförande citerade. Det är ur direktiven till Anders Ljunggren: "En utgångspunkt bör vara att radio och TV programmens tillgänglighet för funktionshindrade skall öka. Utredaren skall undersöka om det behöver ställas ytterligare krav på programföretagen för att uppnå en ökad tillgänglighet och föreslå hur sådana krav i så fall skall utformas. Utredaren bör i detta sammanhang beakta erfarenheter från andra länder och möjligheterna att använda ny teknik." Samtidigt som jag har citerat detta ser jag i den redovisning som Sveriges Television gör att man exempelvis från Sveriges Televisions sida lämnar expertstöd till Svenska Enter Rehabilitering AB:s utvecklingsprojekt om den talade textremsan. Tekniken bygger på att TV-tittaren hos sig installerar en liten datorutrustning med vilken undertextsinformationen i TV-bilden återges i tal. Samtliga svenskspråkiga undertexter i alla TV-kanaler - alltså inte bara SVT - kan då bli tillgängliga vid alla tider på dygnet för såväl synskadade som andra som önskar höra texten. Man kan också gå in på Sveriges Televisions webbplats som är anpassad för synskadade som via När det gäller hörselskadade är det kanske något mer en fråga för Sveriges Radio att arbeta med. Jag tycker inte att det är en dålig utveckling att man har ökat TV-texten med 32 % under den här tidsperioden.
Herr talman! Jag gläder mig åt att Åke Gustavsson hörde att jag tog upp frågan om kostnader för satsningar på ny teknik. Samtidigt är jag ledsen över att han inte lyssnade på vad jag sade eftersom han bad mig att återigen utveckla vad jag tog upp i anförandet. Det noteras ju att Sverige och Storbritannien ligger i täten när det gäller den digitala utvecklingen. Så har det sagts vid studiebesök och liknande. Jag undrar om Åke Gustavsson ser skillnaden mellan att ligga i täten och det jag sade, nämligen att ligga långt framme när det gäller teknikutvecklingen. Är det inte så att utskottets skrivning är en antydan åt det håll jag skissade eftersom man talar om att ligga långt framme samtidigt som man understryker att kostnaderna för den nya tekniken givetvis måste vägas mot det behov som finns av programtjänster, etc.
Herr talman! Jo, Lennart Kollmats, jag ser den skillnaden. Men när det gäller digitala satsningar och IT över huvud taget ligger Sverige i täten, det är väl ganska välbekant. Och jag tycker att vi ska fortsätta att göra det. Jag tycker dessutom att Sveriges Television och Sveriges Radio i det här fallet gör ett visst spåningsarbete som gagnar utvecklingen som helhet i samhället. De terrestra digitala marksändningarna, som det har diskuterats mycket om, har nu en ganska positiv utveckling. Antalet nya kontrakt som tecknas ökar kraftigt. Förra året sade man att det bara handlade om några hundra kontrakt. Det visade sig, när jag kontrollerade detta, att det förra veckan var ungefär 7 000 kontrakt, och för närvarande sker det en ökning med 700 till 1 000. Det tycker jag är bra, och det markerar väl att det är en tröghet i början men att det sedan efter ett tag börjar röra på sig. Så har det varit med alla teknikskiften. Det tar tid i början, inte mycket händer. Men sedan blir det något slags ketchupeffekt, och det är väl den man möjligen nu ser framför sig. Dessutom är det på så sätt, om man ska tala i ekonomiska termer, att den digitala tekniken är avsevärt billigare än vad den traditionella konventionella analoga tekniken är.
Herr talman! Detta är inte den första debatten som har varit i det här avseendet. Det har varit en hel del debatter om att det här riskerar att menligt påverka programutbudet och att marknaden inte är med. Det är klart att siffran 7 000 kanske inte är så imponerande i det här läget, men jag inser också att vi inom en överskådlig tid har en s.k. ketchupeffekt. Frågan är om det är den teknik vi har i dag eller om det är en annan teknik. Vi hade en sådan utveckling på mobiltelefoniområdet, där en teknik visade sig inte vara den som det blev när ketchupeffekten så småningom kom. Då kan ju det här i inledningen ha varit ganska dyrt, om man med nödvändighet ligger i täten. Jag skulle vilja ställa en liten tilläggsfråga. Det vore intressant att veta om Åke Gustavsson anser att staten på något sätt ska subventionerna exempelvis de nya boxar som krävs för att se digital TV.
Herr talman! Det har jag svårt att se att man ska göra. Det som nu har hänt är att Teracom har gjort upphandlingar och nu står för distributionen via marknätet, som ju är det vi talar om i det här fallet. Det är en ansträngning ur investeringssynpunkt för Teracom. Men Teracom gör den satsningen därför att man hoppas på att man ska kunna få igen pengarna. Teracom är ju i övrigt ett som jag ser det ganska framgångsrikt företag. Sedan till frågan om det blir den här tekniken eller någon annan teknik. Det är klart att det blir den här tekniken. Det är klart att det blir en digital teknik. Det är en digital teknik under alla förhållanden. Det ligger också inbyggt i de set up-boxar man nu kan hyra på marknaden om man vill. Vill man får man också köpa dem. Det innebär möjligheter till uppgradering. Framöver kommer det successivt apparater som kan ännu fler konster. Det kan vi utgå från. Sådan är ju den tekniska utvecklingen.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas frågor angående tredimensionell fastighetsbildning, tomträttsinstitutet, den kommunala förköpsrätten, expropriation m.m. I en borgerlig fyrpartireservation förordar vi att regeringen snarast lägger fram förslag till lagstiftning som möjliggör fastighetsbildning i enlighet med utredningsbetänkandet Tredimensionell fastighetsbildning från 1996. I vårt samhälle ser vi exempel på sammansatta byggnader med mycket skilda användningssätt och med många olika användare. Det här leder till krav på möjlighet att äga en eller flera delar av byggnaden. Då måste det också gå att avgränsa äganderätten inne i en byggnad. Det kan också finnas behov av att kunna avgränsa äganderätten till ett visst utrymme under jord, oavsett äganderätten till fastigheten i övrigt. I vårt land finns inte en sådan här rätt till tredimensionell fastighetsbildning. Den skulle dock innebära ett viktigt nytänkande vad gäller fastighetsbegreppet. Vi skulle få ett enklare och effektivare fastighetsutnyttjande. Möjligheterna för olika byggherrar att genom samverkan bygga med helt olika syften skulle förbättras högst avsevärt. Ekonomin i projekten skulle förbättras, vilket skulle leda till lägre kostnader för brukaren. En ytterligare fördel vore att systemet skulle möjliggöra införande även av ägarlägenheter. I denna senare fråga har riksdagen begärt en utredning av regeringen. Justitiedepartementet, som har ansvar för den frågan, har dock inte under ett helt år mäktat med att skriva direktiv till en utredning, än mindre att leta fram utredare. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2, för att se om detta möjligtvis skulle kunna ha någon effekt på Justitiedepartementet i påskyndande riktning. I reservation 4 föreslår de borgerliga partierna att tomträttsinstitutet avskaffas. Även här handlar det om nytänkande. Tomträttsinstitutet, som en gång i tiden infördes efter förslag av Arvid Lindman, var ett viktigt instrument för att göra det lättare för mindre köpstarka att främst skaffa sig ett eget småhus. Men tiderna ändras. Tomträtten har i dag spelat ut sin roll och då bör lagstiftningen följa med och institutet avskaffas. I reservation 5 förordar vi moderater att den kommunala förköpsrätten avskaffas. Förköpsrätten fyller inte någon funktion i den kommunala markplaneringen. Kommunen är och kommer att förbli den starkaste aktören även när förköpslagen avskaffas. Kommunerna har planmonopolet, expropriationslagen och överlägsna ekonomiska och personella resurser. Om en kommun behöver en fastighet för något ändamål som innebär att man måste äga fastigheten är det naturliga att kommunen agerar som en bland andra och försöker förvärva fastigheten på sedvanligt sätt. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. I reservationerna 6 och 7 behandlas frågor angående expropriation. Vi moderater anser att lagen ger utrymme för godtycke. Den enskilde fastighetsägaren riskerar att utsättas för expropriation av rent konfiskatorisk karaktär utan att den är påkallad av angelägna samhällsintressen. Vi vill därför ha en översyn av lagen. Översynens syfte är att begränsa möjligheterna till expropriation. Vi föreslår också förändringar vad gäller ersättningsreglerna. Vi vill avskaffa det underläge som den s.k. presumtionsregeln innebär för den enskilde. Herr talman! Jag avstår från att yrka bifall till reservationerna 4, 6 och 7, men det innebär inte att jag anser att de är mindre viktiga. Jag gör det endast med hänvisning till de regler för effektivisering av kammarens plenitid som vi moderater tillämpar.

Herr talman! Det känns nästan genant och som ihåligt prat att återigen från den här talarstolen ropa ut att hela Sverige ska leva och dessutom vid behandlingen av ett betänkande med så torr titel som Vissa fastighetsrättsliga frågor. Men de hör ändå hemma här. En levande landsbygd är livsviktig för hela Sverige. Alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att landsbygden ska leva. Utflyttningen har trots vidtagna åtgärder accelererat under senare år. Uteblivna infrastruktursatsningar och brister inom regionalpolitikens område riskerar att permanenta landsbygdens kris och fortsatta utarmning. Naturligtvis kan inte vissa fastighetsrättsliga frågor ensamt lägga detta till rätta, men kanske ändå något. Alla bäckar små, heter det ju. Drömmen om landsbygden lever i många människors hjärtan. Vi vet att landsbygden skapar harmoniska människor, och sannolikt är det också den bästa uppväxtmiljön för barn och ungdomar. Men drömmar är inte alltid så lätta att förverkliga eftersom hindren ofta är många. Jag ska här bara beröra förvärvslagstiftningen, jordförvärvslagen och frågor som har med boplikt att göra. Jord och skogsbruket är trots allt fortfarande en viktig näring på landsbygden. Det gäller att värna om resterna av jord och skogsbruk av den typ vi har i Sverige. Sysselsättningen i glesbygd måste stärkas och familjejordbruken skyddas. Det har betydelse ur flera synvinklar, inte minst vad gäller möjligheterna att nå en ur miljösynpunkt hållbar utveckling. Problemet ska ses mot bakgrund av att köptrycket från svenska och utländska företag och andra intressenter kan förväntas öka i framtiden. Uppköp och exploatering med endast kortsiktiga vinstintressen som mål måste effektivt motverkas. Främst gäller det att stärka sambandet mellan ägande, brukande och boende. Den nuvarande lagstiftningen ger visst uttryck för en restriktivitet som i grunden är bra, men att enkelt kunna slingra sig förbi reglerna om boplikt måste ändå motverkas. Lagstiftningen måste bättre bidra till att bevara och utveckla en levande landsbygd. Man måste på ett tydligare sätt stärka de fastboendes situation i förhållande till det s.k. utboägandet. När en bybefolkning inte längre har kvar bestämmande över den egna byns och närområdets marker finns risken att en död hand läggs över stora områden. Det blir till hinder för en positiv utveckling av bygden. Ett särskilt problemkomplex är juridiska personers möjlighet till förvärv. Det har blivit svårt för privatskogsbruket att konkurrera med bolagen om skogsmarken i regioner där bolagen bedriver en offensiv markpolitik. Reglerna måste få en sådan utformning och tillämpning att familjejordbruken blir den dominerande ägarkategorin och generationsskiften underlättas. Exempel på oseriös exploatering från nya ägares sida har lett till berättigade reaktioner från lokalbefolkningen. Lokala opinioner har på olika sätt agerat för att rädda kvar så mycket ägande som möjligt av skogen i respektive bygd. Goda exempel finns på lokala förvaltningsmodeller, där lokalbefolkningen ges förtroende att sköta förvaltningen med nya arbetstillfällen som följd. Denna möjlighet bör nu uppmärksammas mer. Assi Domän och Sveaskog kan, om bara viljan finns, på detta sätt bli ett bra instrument i regionalpolitiken där lokalbefolkningen kan känna sig delaktig i förvaltandet och utvecklingen av sin hembygd utan att nödvändigtvis vara direkt ägare av marken. Den utredning som pågår i de här frågorna har all anledning att lyssna till de lokala krafter som bildat det s.k. Byskogsforum. Det är ett organ som betonar lokalbefolkningens rättigheter till skogen med förslag till förvaltningsmodeller där ägandet inte ligger lokalt. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 1 som berör jordförvärvslagen och en förstärkt boplikt. För övrigt är Kristdemokraterna också delaktiga i en reservation om tredimensionell fastighetsbildning. Det handlar om lite nytänkande för svensk del vad gäller fastighetsbegreppet. Det kan ju medverka till ett enklare och effektivare fastighetsutnyttjande. Det innebär också bättre möjligheter till samverkan för olika byggherrar, särskilt då man vill bygga med olika syften. Vi har från Kristdemokraternas sida också till betänkandet fogat två särskilda yttranden inom områden som vi vill arbeta vidare med och på olika sätt återkomma till. Ett berör förvärv av permanentbostäder för fritidsändamål och det andra gäller omarronderingsfrågor. Här och nu gäller alltså bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 under mom. 1 och reservation nr 3 under mom. 6. Jag står naturligtvis bakom de andra reservationer där mitt namn finns med. I mitt anförande tänker jag bara beröra två frågor, nämligen jordförvärvslagen och ortnamnsskydd i fastighetsbildningslagen. Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Centerpartiet var emot delar av de förändringarna. När det gäller den s.k. boplikten för jordbruksfastigheter förändrades lagen på så vis att bestämmelserna om boplikt endast gäller i de områden som erhåller glesbygdsstöd. Dessutom är tillämpningen av lagen svag på det här området. Med andra ord har boplikten en högst begränsad betydelse. Centerpartiet varnade i samband med förändringarna för att förändringar i jordförvärvslagen skulle leda till en omfattande försäljning av fastigheter till personer som inte hade för avsikt att vare sig bo på eller bruka fastigheten. I vissa delar av landet har den utveckling som vi varnade för blivit verklighet. Centerpartiet har vid flera tillfällen därefter krävt en översyn av den gällande lagstiftningen i syfte att stärka kedjan ägande-brukande-boende. Det är därför bra att en ny översyn ska göras av jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen. Samtidigt kan det konstateras att utredningens uppdrag främst begränsar sig till frågan om jordförvärvslagens effekter för fysiska och juridiska personers möjligheter att förvärva skogsmark, framför allt bestämmelserna om förvärvarens anknytning till den ort där den förvärvade egendomen finns och om förvärv mellan juridiska personer. Centerpartiets krav på att hela jordförvärvslagen ska ses över står därför fast, och det kravet bör ges regeringen till känna. Jag har inga betänkligheter mot att från den här talarstolen gång på gång framhålla att vi behöver livskraft i hela landet. Jag höll på att säga att jag kommer att göra det ända tills vi får det, men det är väl att ta i, för det lär dröja. När det gäller ortnamn i fastighetsbildningslagen vill jag peka på att regeringens förslag inte innehåller någon särskild bestämmelse till skydd för ortnamn. Ortnamn ger identitet, framför allt på landsbygden, och det är oerhört viktigt att man får ha ortnamnen kvar. Utredningen och regeringen har i stället konstaterat att ortnamn inte i någon större utsträckning har tagits i bruk. Det kan konstateras att under de mer än tre år som har gått sedan utredningen lade fram sitt betänkande har alltfler fastighetsförvärv föranlett fastighetsreglering i stället för att leda till lagfart. Anledningen till det tycks vara ekonomisk, eftersom avgiften vid fastighetsreglering är mindre än den avgift och den stämpelskatt som tas ut när lagfart beviljas. Man kan hela tiden se att det är ekonomin som är styrande. I de motioner som behandlas i betänkandet ges exempel på att flera fastigheter på olika platser inom en socken genom fastighetsreglering tillsammans kommer att utgöra en enda fastighet, vilket får till följd att samma bynamn finns på flera olika ställen. Vi anser att detta inte är bra. Vi vill att ortnamnen ska vara kvar i allt större utsträckning.

Fru talman! Desperat var väl ordet, men är kanske bäst en beskrivning av frågeställaren. Per Bill gav uttryck för ett lite väl ytligt, nästan enfaldigt sätt att beskriva ett stort samhällsproblem. Vi har en svensk alkoholpolitik som bygger på ett högt pris, åldersgränser och på ett systembolag. Det har fungerat. Vi har låga alkoholskador. Vi har ingen anledning att frivilligt släppa efter på den politiken. Det är vad den här diskussionen handlar om. Att kalla den för desperat och koppla den till Jörg Haider och andra stickspår är billigt. Vi tänker stå för den svenska linjen, som i det här sammanhanget är en mycket restriktiv alkoholpolitik. Den utgår från ett folkhälsoperspektiv.

Fru talman! Jag kan försäkra att den typ av brott som Per Bill talar om i sammanhanget begås regelmässigt av samtliga EU:s medlemsstater. Vi har alla undantag i ett eller annat avseende. Det finns en nationell tradition. Unionen fungerar inte om inte den typen av generositet mot varandra finns. Det finns många sätt för oss att även i fortsättningen bevaka våra svenska intressen. Vi behöver på inget sätt hamna i ett läge då detta sätts emot en strikt och restriktiv linje gentemot den nya österrikiska regeringen. Per Bill och hans parti borde också ha kraften att ta avstånd från den.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ulrica Vi är alla i Sverige mycket bekymrade över invandrarnas låga delaktighet i det sociala och politiska livet. Detta har utan tvivel samband med den stora arbetslösheten bland invandrare. Sedan i höstas är det ett slags övergångsperiod i arbetsmarknadspolitiken. Det betyder att mycket få arbetsmarknadsåtgärder beviljas och få kurser har kommit i gång. Det finns en massa invandrare som sitter och väntar på att saker och ting ska hända.
Fru talman! Ja, det finns det. En särskild satsning är med hjälp av storstadspolitiken. Regeringen skriver just nu avtal med sju kommuner i våra tre stora städer. Majoriteten av alla människor med invandrarbakgrund som är arbetslösa i vårt land finns i de tre stora städerna. Med hjälp av avtal i storstadspolitiken ökar vi möjligheterna för kommunernas lokala myndigheter att samarbeta och samverka. De gör det konkret genom att varva möjligheter till utbildning, introduktion på arbetsmarknaden till praktik, till möjlighet att starta eget företag, till validering av gamla utbildningar och till mentorsprogram. Det finns en flora av goda exempel i vårt land där man knyter nätverk för att minska arbetslösheten inte minst bland invandrarna. Det är oerhört viktigt att vi lyckas med detta, eftersom arbetsmarknaden är en viktig del för vuxna i vårt land att integrera sig i hela samhället och för att öka integrationen totalt.
Fru talman! Nu talar man allt oftare om ett slags plikt att arbeta, vilket i vissa sammanhang börjar likna tvångsarbete. AMS säger aktivitetsgaranti, andra använder direkt ordet tvångsjobb. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur det går ihop med ökad delaktighet, större rum för initiativ, egen handling och eget ansvar hos den arbetslöse.
Fru talman! Jag har mött få människor som har upplevt egen inkomst, eget arbete och ökade möjligheter till eget inflytande över sitt liv och sin framtid som ett tvång. Jag har däremot mött många människor som är arbetslösa, som är bidragsberoende, som känner utanförskap och som inte går och röstar. Jag har mött många som upplever det som ett tvång. Man har inte makten att förändra sitt eget liv och sin egen situation. Då behöver de hjälp av politiken. Ett konkret sätt att samarbeta och stötta är genom storstadsavtalen. Jag önskar att fler partier i denna kammare hade ställt upp bakom dem. Det sker mycket nu, men det räcker inte. Regeringen avser också att återkomma nu närmast i vårpropositionen med ytterligare insatser med riktade åtgärder för att ännu fler människor med annan etnisk bakgrund ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. I dag vet vi att främlingsfientlighet och nazism finns påtagligt nära oss. Det som sker i Österrike är oroväckande, och det behövs samlade krafter från alla håll för att markera vår avsky mot högerextremismen. Samtidigt som vi tar ställning mot de främlingsfientliga krafterna inom Europa för rasisterna en kampanj i vårt land. Sverigedemokraterna har åkt runt i Stockholms län och förpestat våra skolor med sitt rasistiska budskap. Efter att ha läst Sverigedemokraternas kampmaterial och sett vilka organisationer de samarbetar med känner jag en rädsla inför framtiden. Om vi inte gör någonting i dag kommer vi i framtiden att ha samma problem som de har i Österrike. Sverigedemokraterna är representerade i Haninge kommunfullmäktige. De har den senaste månaden fört en kampanj med budskapet: Inga fler våldtäkter, ingen mer mångkultur. Dessa människor måste tas på allvar. Fler borde göra som fullmäktige i Huddinge, där alla partier på socialdemokratiskt initiativ deklarerade att man inte accepterar Sverigedemokraternas kampanjer. Sverige har mycket gott anseende i världen som en nation som kämpar mot förtryck och för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Detta har man visat genom statsministerns initiativ till Förintelsekonferensen, som ägde rum i vårt land och som blev mycket uppmärksammad. Min fråga till statsministern är om man kunde göra någon liknande konferens inom Europa mot rasism och om statsministern är beredd att vidta åtgärder i kampen mot rasism och nazism i Sverige och i hela